Herr talman! Det är förbjudet att knarka i Sverige. Låt oss komma överens om att föra ut det budskapet, inte minst till våra ungdomar. Det är faktiskt på det sättet att myndigheterna, både polisen och socialtjänsten, kan och skall ingripa vid varje typ av bruk av narkotika, och det också i de enstaka fall då detta inte är direkt straffbelagt. Låt oss komma överens om att det är förbjudet att knarka i Sverige. Driv inte en kampanj av motsatt innebörd!
Herr talman! Men, justitieministern, varför då inte i lagen säga ifrån att det är förbjudet? Det är ju uppenbarligen så, att det finns en lucka i lagen — justitieministern säger själv att det finns fall då det inte är straffbelagt. Vi kräver att det i lagen klart och tydligt skall sägas ifrån att det är förbjudet att knarka. Det finns också andra åtgärder som man skulle kunna vidta; vi menar t.ex. att all narkotikahandel skall vara kriminell. I dag är det inte så — det finns luckor i lagen också på den punkten. Vi anser att samhället bör visa den stadga och den fasthet mot allt narkotikahanterande som det skulle innebära att i lagen göra det kriminellt.

Herr talman! Hadar Cars har mot bakgrund av vissa attentat riktade mot israeliska intressen i framför allt Köpenhamn frågat mig om tillräckliga åtgärder vidtagits för att förhindra liknande terroraktioner i Sverige. I den mån det finns anledning att misstänka terroraktioner här i landet är det självklart att polisen agerar för att stoppa sådana aktioner. Också när det inte finns direkta misstankar om att terroraktioner förestår har polisen hög beredskap för att hindra sådana aktioner. Enligt vad jag har inhämtat har polisen vidare vidtagit en rad olika åtgärder just för att skydda de intressen som nämns i frågan. Åtgärderna har vidtagits efter diskussion — och i samförstånd — med dem som känner sig hotade. Mot bakgrund av vad jag har inhämtat ser jag ingen anledning att för närvarande ifrågasätta att polisens beredskap uppfyller de krav man rimligen kan ställa.
Herr talman!

Har den svenska regeringen gjort några sådana uttalanden med anledning av de i min fråga nämnda terroraktionerna i Köpenhamn eller mot övergreppen mot den judiska synagogan i Oslo? Såvitt jag vet — jag är mycket tacksam om justitieministern kan korrigera mig på den punkten — har ingen i regeringen uttalat sig mot dessa dåd. I regeringens FN-deklaration finns i varje fall inte en rad om detta. FN deklarationen avgavs för övrigt dagen före de kallblodiga morden på tre judar i hamnen i Larnaca. Min fråga är om justitieministern, som ett väsentligt led i kampen mot den internationella terrorismen och därigenom också som ett skydd för judar och judisk egendom i Sverige, vill medverka till att regeringen framdeles uttalar sitt och regeringens avståndstagande från terroraktioner som dessa närhelst de inträffar.
Herr talman! Självfallet tar regeringen i detta och andra sammanhang avstånd från den typen av aktioner. Det är ett mycket bestämt avståndstagande.
Herr talman! Delar justitieministern också uppfattningen att man bör göra det inte bara i kretsen av regeringsmedlemmar, utan att man också bör ge uttryck för det avståndstagandet när man känner att det finns ett behov för det?

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att varje kommun i landet skall tillförsäkras bemanning på befintlig polisstation inom kommungränsen. Reformen av polisväsendet innebär en demokratisering och en decentralisering av beslutsfattandet inom polisen. En av de förändringar som genomförs innebär att den lokala polismyndigheten, med dess förtroendevalda styrelse, i fortsättningen själv får besluta var i polisdistriktet det skall finnas poliser stationerade. Det innebär att polisstyrelserna med utgångspunkt i de lokala behoven kan behålla nuvarande stationeringar oförändrade eller besluta om fler eller färre stationeringsorter än i dag. Detta är ett viktigt led i strävandena att demokratisera och decentralisera beslutsfattandet inom polisen. Den ordning som jag nu har beskrivit har beslutats av riksdagen i politisk enighet.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Jag vill ge ett exempel på vad polisreformen kan innebära. Regeringen — justitiedepartementet — beslöt någon gång i september att stationeringsorterna i Linköpings polisdistrikt fr.o.m. den 1 november 1985 skall vara Linköping, Kisa och Åtvidaberg. Om andra stationeringsorter i distriktet beslutar den lokala polismyndigheten. Min hemkommun Ydre har då fått beskedet att man avser att dra in den polisbemanning som nu finns, dvs. dra in Österbymo såsom stationeringsort. När justitieministern gav sina direktiv om vissa stationeringsorter inom pPolisdistriktet, borde de ha följts av ungefär följande uttalande: Dock får ingen kommun inom polisdistriktet bli helt utan polis stationerad inom kommunen. Jag förmodar att detta är vad justitieministern har tänkt sig, när han så kategoriskt har förnekat att regeringens beslut kan innebära indragningar av stationeringsorter. Jag citerar ur Svensk Polistidning nr 8-9: ”Regeringens beslut hotar inte en enda av polisens stationeringar. Ambitionen är tvärtom att minska avståndet mellan polisen och allmänheten.” Så har justitieministern svarat i en tidningsdebatt, som uppstod med Svenska Dagbladets hjälp. Det talades om att 90 polisstationer skulle läggas ner. Hur tänker sig justitieministern agera för att t.ex. polismyndigheten i Linköping skall leva upp till det som justitieministern faktiskt har sagt i denna tidningsartikel om att man skall försöka öka kontakten mellan polismyndigheten och kommunmedborgarna? Det kan man ju inte göra genom att dra in stationeringsorter.
Herr talman! Jag kommer i överensstämmelse med statsmakternas beslut inte att agera. Statsmakternas beslut innebär ju att beslutanderätten i dessa frågor är decentraliserad till polisstyrelsen.
Herr talman! I sina direktiv säger justitieministern att polis skall finnas — ganska självklart, eller hur? — i Linköping, Kisa och Åtvidaberg. Men i sina vidare direktiv säger han ingenting. Det är faktiskt rimligt att varje kommun i landet tillförsäkras en polis stationerad i orten. Jag kan ge andra exempel på att myndigheter bör finnas i varje kommun. Det borde gälla även polismyndigheten. Inte minst i ett läge då man vill öka kontakten mellan polismyndigheten och allmänheten är det ganska väsentligt att man tillgodoser behovet av polis på nära håll.

Herr talman! Kenth Skårvik har frågat statsrådet Anita Gradin om hon avser att vidta några initiativ för att undvika ett upprepande av den händelse som inträffade när polismyndigheten i Solna omhändertog en invandrare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt vad jag har inhämtat har en utredning påbörjats under ledning av länspolismästaren Hans Holmér vid polismyndigheten i Helsingfors. Utredningen syftar till att klarlägga vad som hände vid det aktuella tillfället. Innan resultatet av denna utredning föreligger, saknas underlag för att bedöma om särskilda åtgärder behövs.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret, som var mycket svävande. Händelsen i Solna, där en asylsökande som tillfälligt hade tillsynsansvaret för två barn omhändertogs av polisen, har väckt berättigad uppmärksamhet och upprört många människor. Vid tillfället blev de två barnen lämnade ensamma utan tillsyn i flera dygn. Det inträffade är mycket allvarligt. Den viktigaste slutsatsen vi har att dra är att det aldrig får hända igen. Jag är därför glad att invandrarministern så klart har tagit avstånd från vad som inträffat och deklarerat att rätten att få tillgång till tolk inte får åsidosättas. Folkpartiet har sedan länge drivit kravet att asylsökande redan vid sin ankomst till Sverige skall ha rätt till tolk och rätt till juridisk hjälp. Rättssäkerheten för flyktingarna får inte urholkas, även om trycket mot våra gränser ökar. De flesta av oss är säkert överens om att händelser av det slag som inträffat i Solna inte får upprepas. Men vilka garantier kan statsrådet ge för att så inte sker? Vi har inte tid att vänta på någon utredning. Det som inte får hända har hänt, och då måste något vara fel. Garantier måste ges, och det kan inte vara så märkvärdigt att tala om att tolk ovillkorligen skall finnas till hands i sådana här fall.
Herr talman! Varken Kenth Skårvik eller jag vet vad som egentligen hände i Solna och skall inte heller diskutera det här i kammaren. Men jag är angelägen att i det här sammanhanget säga att självklart skall den som berövas sin frihet och inte kan kommunicera på svenska språket få en tolk.
Herr talman! Jag är tacksam för det sista beskedet. Vi vet givetvis inte exakt vad som har hänt, men vi vet att tolk inte fanns till hands och att två barn — det äldsta var åtta år, tror jag — fick vara ensamma i flera dygn. Det är skrämmande att sådant kunnat hända i vårt svenska samhälle, och jag vill ha garantier av justitieministern för att händelsen inte upprepas.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig vilka initiativ jag avser vidta för att uppmärksamma och bekämpa problemen med aids utbredning i Afrika och vad som görs för att informera och skydda de svenska biståndsarbetarna i Afrika. Såvitt man hittills vet är sjukdomen mindre spridd i våra biståndsländer än i Centralafrika. Det viktigaste för närvarande är en fortsatt kartläggning av förekomst och smittspridning. Om länderna i fråga önskar svensk hjälp i kampen mot aids, är vi självfallet beredda att pröva detta i positiv anda. På det multilaterala området arbetar främst Världshälsoorganisationen med att samla och sprida information om aids. SIDA och SAREC har kontakter såväl med WHO som med svensk expertis på området. SAREC, det svenska forskningsorganet på biståndsområdet, överväger nu bidrag om ca 1 milj.kr. för fortsatt kartläggning av aids utbredning. WHO har också helt nyligen vänt sig till statens bakteriologiska laboratorium med en förfrågan om laboratoriet kan medverka när det gäller att klarlägga och bekämpa förekomsten av aids i Afrika. SBL är berett att åtaga sig uppdraget under förutsättning att man kan tillföras särskilda medel för denna uppgift, t.ex. över biståndsanslaget, en fråga som ännu inte prövats, eftersom framställningen kom in i går. De svenska biståndsarbetare och tjänstemän som reser till Afrika löper en obetydlig risk att drabbas av aids om de följer SIDA:s medicinska rekommendationer. SIDA har nyligen uppdragit åt UD:s och SIDA:s konsultationsläkare att ytterligare precisera rekommendationerna.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret och konstaterar att han säger att sjukdomen såvitt man vet är mindre spridd i våra biståndsländer än i Centralafrika. Mot bakgrund av att vi vet att det är en katastrofal hastighet som den här sjukdomen sprider sig med, tycker jag att det finns anledning att se mycket allvarligt på att det är en tidsfråga, innan också de andra länderna är smittade. Vi vet att 30 miljoner människor i dag är smittade av aids i Afrika. Jag konstaterar att man nu överväger att ge bidrag för att kartlägga sjukdomen aids. Jag tycker att sjukdomen aids är ett sådant katastrofhot att Sverige borde överväga att rikta delar av katastrofbiståndet till insatser för att stödja olika projekt när det gäller forskning om och kartläggning av sjukdomen. Jag vill fråga utrikesministern om han har övervägt att fördela katastrofbiståndet i den här riktningen. Vidare vill jag fråga: Hur kan utrikesministern så tvärsäkert säga att våra — Prot. 1985/86:7 svenska biståndsarbetare löper en obetydlig risk att drabbas av aids, om de 10 oktober 1985 följer SIDA:s medicinska rekommendationer, när det faktiskt är så att vi vet ja Om åtgärder med an
Herr talman! När jag säger ”såvitt man vet” bygger jag på uppgifter som har lämnats dels av statens bakteriologiska laboratorium, dels av UD:s och SIDA:s läkare. I vad gäller användningen av katastrofanslaget är det väl inte självklart att det är just den medelsposten som bör tas i anspråk här. Vi har andra medel till förfogande, om vi kan finna en definierad uppgift.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet och vill säga att det är synnerligen angeläget att man avsätter medel. Kan man hitta andra medel är jag naturligtvis nöjd med det. Jag konstaterar också att i svaret säger utrikesministern att om länderna i fråga önskar svensk hjälp skall Sverige ställa upp. Vi vet ju att man på flera håll försöker sopa den här frågan under mattan, eftersom man är rädd för att bli av med turister och alltså förlora inkomster från turismen. Under lång tid har ju Sverige inom biståndsramarna gjort stora insatser för hälsooch sjukvården, och det har ibland också skett på områden där befolkningen i mottagarlandet kanske inte helt omfattat insatserna och insett nyttan med dem. Jag tänker då framför allt på familjeplaneringsprogrammen. Avser Sverige ändå att ta några initiativ när det gäller ett så allvarligt hot mot hela mänskligheten som aids innebär?
Herr talman! Det är min tro att vi i Sverige har kommit längre än man har gjort i de flesta andra länder när det gäller att uppmärksamma den här sjukdomens faror och också när det gäller att finna medel för att ställa diagnos på sjukdomen. Som jag nämnde har statens bakteriologiska laboratorium ett mycket gott anseende, och laboratoriets kapacitet kan eventuellt komma att användas för den här uppgiften, bl.a. med tanke på afrikanska stater.
Herr talman! Det är bra att utrikesministern har denna inställning och att de svenska myndigheterna har goda kunskaper och kanske också förmåga att göra en insats. Men vad jag frågade var: Vad avser man från svensk sida att göra för insatser och vad avser man att vidta för åtgärder som kan ses som bra initiativ för att hjälpa dessa länder?

Herr talman! Hadar Cars har frågat mig om den kommentar kabinettssekreteraren har gjort med anledning av ett föreslaget amerikanskt örlogsbesök i Helsingfors i början av oktober. Låt mig först säga att regeringen sedan ett par år tillbaka tillämpar principen att normalt inte tillåta örlogsfartyg från två eller flera länder i samma militärpakt att samtidigt besöka en och samma hamn. Tidpunkten för det tilltänkta amerikanska besöket sammanföll med ett redan inplanerat brittiskt örlogsbesök i Helsingfors. Därmed borde det enligt nämnda princip accepteras endast om speciella skäl fanns för handen. Så bedömdes inte vara fallet. Fortsatta underhandssamtal med den amerikanska ambassaden om alternativa hamnar ledde sedermera till att regeringen beviljade tillstånd för de amerikanska fartygen att i stället avlägga besök i Göteborg. Grunden för den ovannämnda principen är att regeringen betraktar örlogsbesök som en bilateral fråga mellan värdlandet och den gästande nationen. Vi vill inte att örlogsbesök skall kunna uppfattas som en angelägenhet mellan Sverige och den ena eller andra militärpakten. Principen skall naturligtvis ses i ljuset av vår alliansfria utrikespolitik, även om praktiska skäl och artighetshänsyn också talar för den ordning som jag här har redovisat. Kabinettssekreteraren har självfallet inte givit uttryckt för någon annan uppfattning i denna fråga. Det lösryckta citat som återgivits i en morgontidning skall inte heller ges någon annan innebörd.
Herr talman! Det är för vår alliansfria utrikespolitik farligt om man i utlandet, av uttalanden till pressen som görs av politiskt ledande personer inom utrikesförvaltningen, får intrycket att beslut om hur vi hanterar flottbesök skulle vara en del i en politisk anpassning. Det vore olyckligt om sådana idéer uppstod. Genom utrikesministerns klara svar på min fråga här i dag anser jag i detta fall faran undanröjd.

Pär Granstedt och Viola Claesson har frågat hur den svenska regeringen avser reagera på övergreppet mot Greenpeaces fartyg Rainbow Warrior. Det kan konstateras att den franska regeringen har erkänt att medlemmar av det franska militära kontraspionaget den 10 juli i år sänkte miljöorganisationen Greenpeaces fartyg Rainbow Warrior, vilket befann sig i hamnen i Auckland i Nya Zeeland. Fartyget var på väg till de franska öarna i Stilla havet för att protestera mot Frankrikes kärnvapenprov. Det rör sig således om ett brott begånget på Nya Zeelands territorium. Därmed faller frågan under nyzeeländsk lag, som jag utgår från kommer att tillämpas i detta fall.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Jag kan dock konstatera att man, trots att utrikesministern säger att den franska regeringen har erkänt attentatet, drar slutsatsen att ett annat lands lag skall tillämpas. Jag tycker att detta är oerhört, för det visar att svenska regeringen inte alls är beredd att reagera. Den självtagna rätt som Frankrike tagit sig under täckmanteln franskt territorium är inget annat än kolonial maktutövning. I strikt folksrättslig och moralisk mening tillhör dock området den befolkning som tvångsflyttats av franska staten. De små nationerna i denna del av världen protesterar mot provsprängningarna. Bittra erfarenheter av skador på befolkning och miljö har tvingat fram en mångårig kamp. Det avskyvärda attentatet mot Rainbow Warrior och Greenpeace, en organisation som utför en medveten och självuppoffrande kamp mot provsprängningarna, har upprört fredsrörelsen i hela världen. Efterspelet har dessutom satt fingret på en av kärnvapennationernas ömmaste punkter. Den interna franska kommunikationen mellan ministrar och statsöverhuvud uppvisar inte endast dålig moral. Den avslöjar också att de som har möjlighet att starta ett kärnvapenkrig t.o.m. saknar behärskning inför en fredlig organisations aktioner. Sverige måste som neutral nation ha råd att protestera mot den franska statens terrorhandling. Sverige borde också självfallet aktivt stödja Greenpeace samt stå på Nya Zeelands sida i kampen för att stoppa provsprängningarna. Kan utrikesministern ändå ge ett entydigt besked om var regeringen egentligen står i dessa frågor?

Herr talman! Jag är glad att jag får tillfälle att delta i denna debatt. Frågan om sänkningen av Rainbow Warrior har ett principiellt perspektiv som är mycket viktigt. Vad det handlar om är ju att företrädare för den franska statsmakten har ingripit på ett annat lands territorium med en terrorhandling. Det här är naturligtvis upprörande som enskild företeelse, men det är också mycket oroande principiellt sett. Att stater ägnar sig åt terrorism på andra länders territorium är någonting som man naturligtvis med kraft måste motarbeta. Därför är tystnaden från den svenska regeringens sida förvånansvärd. Det måste i allra högsta grad ligga i vårt intresse att markera mycket kraftfullt mot den här typen av åtgärder. I synnerhet små stater som Sverige måste arbeta hårt för att den internationella rätten skall upprätthållas, också på det här området. Därför hade det varit motiverat med en kraftfull svensk markering. Jag tycker inte att svaret ger någon riktig vägledning i fråga om varför en sådan inte har förekommit.
Herr talman! Jag har i mitt inlägg konstaterat att ett allvarligt brott har blivit begånget. Två av de misstänkta gärningsmännen är gripna. Ytterligare lär finnas i Frankrike. Det är en fråga mellan Nya Zeeland och Frankrike huruvida de skall lämnas ut eller inte. Det är självklart att Sverige inte accepterar någon form av terrordåd, som det här varit fråga om. Vi gör ingen skillnad om de sker på terroristernas eget initiativ eller på uppdrag av någon stat. Jag vill tillägga att Frankrikes premiärminister har förklarat att denna händelse är, som han säger, grym. Den är grym för de anhöriga, som förlorat en medlem av sin familj; den är grym för Nya Zeeland, som fått sitt territorium kränkt; den är grym för Frankrike, vars anseende har skadats.

Herr talman! Jag konstaterar att utrikesministern ändå kommer med viss kritik mot attentatet, och det är att räkna som någonting positivt. Men för den svenska och internationella fredsrörelsen är det också viktigt att få rakare besked när det gäller stödet till Nya Zeeland och till Greenpeace. Jag vill därför upprepa de frågor som jag tidigare har ställt: Kan vi vänta en protest från regeringen mot provsprängningarna i Stilla havet? Stöder utrikesministern den svenska Greenpeacerörelsens resolution — som jag inte nämnde tidigare — angående Nya Zeelands försök att få området förklarat som en kärnvapenfri zon? Kommer regeringen att aktivt stödja Greenpeaces fredsarbete? Jag skulle också vilja påminna om att de svenska socialdemokraternas broderparti i Västtyskland, SPD, genom ett skarpt uttalande betecknat den franska statens attentat som en kriminell akt. Anser utrikesministern att SPD:s agerande är värt att följa efter?

Herr talman! Jag tycker att utrikesministern litet grand förbigår det som faktiskt är en huvudfråga i det här sammanhanget, nämligen att detta inte var en åtgärd av några enskilda personer utan en handling av den franska staten. De här personerna handlade — det får väl anses helt klarlagt nu — på officiellt uppdrag. De var alltså representanter för den franska statsmakten när de begick dådet. Nu säger utrikesministern att det inte gör någon skillnad om det var enskilda personer som begick brottet eller den franska staten. Men det är just det det är fråga om! Det gör en väldigt stor skillnad. Det är på denna principiella grund som Sverige borde ha protesterat kraftigt. Det finns inte heller i det senaste svaret någon markering mot det faktum att det är den franska staten som har begått en brottslig handling på ett annat lands territorium.
Herr talman! De som hävdar att det här gjordes på franska statens uppdrag brukar också säga — det har skett i Frankrike — att gärningsmännen borde gå fria från straff på grund av att de handlade på något slags officiellt uppdrag, att staten i stället borde ta ansvaret för det inträffade och att detta är en fråga enbart mellan Nya Zeeland och Frankrike. Jag menar att ett våldsbrott är begånget som har kostat en människa livet och att detta är det väsentliga. Vad så gäller Sveriges inställning till provstopp är riksdagen enig om att provstopp skall eftersträvas. Det framhölls också under president Mitterrands besök i Sverige förra året. Ingen kan sväva i tvivel om den svenska inställningen till de franska atombombsproven.

Herr talman! Det är riktigt att den franske premiärministern när han erkände att den franska staten var uppdragsgivare hävdade ståndpunkten, att då borde agenterna gå fria. Det är naturligtvis inte en ståndpunkt som vi kan acceptera, eftersom de utförde sin aktion i Nya Zeeland, och detta måste alltså lyda under nyzeeländsk lag. Men även om vi inte erkänner straffrihet för de här personerna innebär det inte att vi kan frita den franska staten. Jag tycker att det är litet egendomligt när utrikesministern säger att detta är ett våldsbrott och det är det väsentliga. Det är väsentligt nog, men visst måste det vara skillnad om det är enskilda franska medborgare som begår ett brott eller om den franska staten skickar agenter för att för dess räkning begå ett våldsbrott på ett annat lands territorium. Jag vill ha ett klart besked: Anser utrikesministern inte att det gör någon skillnad om de här personerna handlar på en annan stats uppdrag eller som enskilda människor?
Herr talman! Jag efterlyser också klarare besked från utrikesministern. Anser utrikesministern i enlighet med SPD i Västtyskland att detta är att betrakta som en kriminell akt? Jag vill också veta vad utrikesministern tycker om Greenpeace och dess arbete för freden i världen.

Herr talman! Bo Hammar har frågat mig hur jag bedömer möjligheterna att utveckla arbetet för en kärnvapenfri zon i Norden. Den svenska regeringen har med intresse noterat den utveckling i riktning mot ett ökat engagemang för upprättandet av kärnvapenfria zoner i världen som Bo Hammar nämner. Arbetet för en kärnvapenfri zon i Norden anknyter till en mångårig svensk tradition att söka begränsa kärnvapenspridning och riskerna för kärnvapenanvändning över huvud taget. Som statsministern slog fast i regeringsförklaringen vid detta riksmötes öppnande i förra veckan, fortsätter den svenska regeringen att aktivt arbeta för en sådan zon. Även i årets utrikesdeklaration nämns att Sverige nu är berett att inleda direkta samtal med övriga nordiska länder om en zons omfattning och genomförande. Sverige har deklarerat sin syn på hur en zon kan inverka positivt på vår säkerhetspolitiska situation. Regeringen avser att fortsatt hålla kontakt med Övriga nordiska regeringar i frågan för att undersöka om gemensam grund finns mellan de nordiska länderna i syfte att skapa en kärnvapenfri zon i Norden som ett led i arbetet för ett kärnvapenfritt Europa. Jag hoppas att parlamentarikerkonferensen i Köpenhamn senare i höst, som också nämns i frågan, skall komma att ge goda möjligheter till givande diskussioner som kan bidra till att främja arbetet för en nordisk kärnvapenfri zon.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga, som inte var framställd i något polemiskt syfte, eftersom vi inom vpk uppskattar regeringens aktiva bemödanden att skapa en kärnvapenfri zon i Norden. Men vi tror att det behövs ett mer aktivt engagemang, både i det här huset och utanför riksdagen, för att stärka opinionen och för att söka konstruktiva, framkomliga vägar för att förverkliga en kärnvapenfri zon. Jag har i frågan pekat på en del positiva faktorer. Därtill kommer att det numera inte bara i det danska folketinget utan också i det norska stortinget när det gäller de säkerhetspolitiska frågorna finns ett flertal för en nordisk kärnvapenfri zon. Jag vill också framhålla att den nya ledningen i Sovjetunionen tycks inta en mer konstruktiv och flexibel hållning i nedrustningsfrågorna än den gamla ledningen. Jag förutsätter — och det kanske utrikesministern kan bekräfta — att dessa frågor kommer att stå högt på dagordningen vid det besöksutbyte på förhoppningsvis hög nivå som kommer att äga rum mellan Sovjetunionen och Sverige. Kanske kan vi också tillåta oss att fästa åtminstone vissa förhoppningar till det kommande toppmötet i Gendve. I både Östoch Västeuropa finns det ambitioner att frigöra Europa ur stormaktsspänningarna. Jag har i min fråga som ett exempel nämnt överläggningarna mellan SPD i Förbundsrepubliken och SED i DDR. Vi tror att en viss avspänning mellan stormakterna borde underlätta inrättandet av militära uttunningszoner i olika former och kärnvapenfria zoner, däribland i Norden. Eller vad tror utrikesministern?
Herr talman! Jag vill bekräfta att jag vid praktiskt taget varje bilateral kontakt med min samtalspartner har tagit upp frågan om en nordisk kärnvapenfri zon, eller också har min samtalspartner gjort det, i varje fall om samtalet har varit av någon större längd. Det är också ett ämne som ständigt är uppe vid de nordiska utrikesministermötena. Vid alla dessa tillfällen gör jag klart — utan att lämna några föreskrifter om formen för förhandlingarna — att Sverige är berett att gå in i förhandlingar. Vi vill inte ställa villkor som skulle försvåra överläggningar.
Herr talman! Jag tror inte heller att vi skall ställa några villkor, utan olika politiska och samhälleliga krafter får gemensamt hjälpas åt att hitta på bra idéer för att vi skall komma framåt i denna fråga, som är komplicerad. Utrikesministern nämnde konferensen i Köpenhamn. Vpk har länge krävt att man i Norden, på parlamentarisk basis och mellan regeringarna, gemensamt skulle diskutera frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Som bekant finns det vissa restriktioner inom Nordiska rådet, men vi är glada för den form som nu har valts för mötet i Köpenhamn. Vi hoppas att det skall bidra till att vi skall kunna ta ett steg på vägen. Låt oss försöka hitta olika möjligheter att driva denna fråga framåt.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att vid mitt instundande besök i Sovjetunionen ta initiativ för att påskynda en positiv lösning av problemet med den ”vita zonen” mellan Gotland och Sovjetunionen. När det gäller problemen med den s.k. vita zonen är det riktigt att Sverige och Sovjetunionen inte har kunnat komma överens om hur man skall dra gränsen mellan den sovjetiska ekonomiska zonen och den svenska fiskezonen. Som Pär Granstedt väl känner till har flera misslyckade försök gjorts att åstadkomma ett avtal i denna fråga. Sedan någon tid pågår sonderingar mellan Sverige och Sovjetunionen för att se om vi på nytt kan ta upp förhandlingar om en avgränsning.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min fråga. Den ”vita zonen”, alltså det område mellan Sverige och Sovjetunionen där man inte har kommit överens om gränsdragningen, vållar problem av många olika slag. Ett sådant är att alla ansträngningar att reglera fisket i Östersjön, så att vi på lång sikt kan bevara värdefulla fiskstammar, stupar på att vem som helst kan fiska hur mycket som helst i detta område. Det är alltså i ganska stor utsträckning en rovfiskezon. Vill vi få en vettig hushållning med fiskeresurserna i Östersjön, då är det ett förstahandskrav att lösa frågan om den ”vita zonen”. Som vi alla vet, och som utrikesministern också markerade i sitt svar, har man tragglat med den här frågan länge. Man har förhandlat med olika intensitet under olika perioder. Det har under rätt lång tid rått ganska mycket stiltje i de här förhandlingarna. Det vore önskvärt, som jag ser det, att man utnyttjar det tillfälle som ges när utrikesministern besöker Sovjetunionen att försöka ytterligare lyfta upp den här frågan på högsta nivå. Jag inbillar mig att det i Sovjetunionen nog fungerar på ett sådant sätt att på ju högre nivå man kan väcka intresse för en viss fråga, desto större är förutsättningarna för att nå fram till konkreta resultat. Min fråga var om utrikesministern är beredd att utnyttja sitt besök i Sovjetunionen för att försöka föra den här frågan framåt. Något svar på den direkta frågan har jag inte fått, men jag kanske kan få det i repliken.
Herr talman! Jag delar Pär Granstedts uppfattning att det är en viktig fråga att reglera gränsen mellan Sveriges fiskezon och Sovjetunionens ekonomiska zon. Vi har nu i alla fall kommit i gång med sonderande kontakter för att klarlägga vissa rättsprinciper. Jag tycker att det är naturligt att den här frågan berörs vid ett utrikesministerbesök, eftersom den otvivelaktigt hör till de betydelsefulla bilaterala problemen mellan våra länder.

Herr talman! Även om utrikesministerns besked kanske inte var alldeles kristallklart noterar jag det intresse som utrikesministern markerar som något mycket positivt. Jag tar också formuleringen att ”det är naturligt att den här frågan berörs” till intäkt för att utrikesministern i detta sammanhang tänker låta naturen ha sin gång så att det faktiskt blir diskussioner på utrikesministernivå om det här. Det tackar jag i så fall för. Jag tror att det kan vara ett värdefullt bidrag till en positiv lösning.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka initiativ i fråga om nordiska åtgärder mot Sydafrika som den svenska regeringen är beredd att ta inför det nordiska utrikesministermötet i Oslo nästa vecka. Jag vill erinra om att de nordiska utrikesministrarna på sitt möte i Helsingfors i mars i år beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för att studera ett antal förslag till skärpning av 1978 års nordiska handlingsprogram mot Sydafrika. Detta arbete har nu lett till att ett utkast till nytt reviderat handlingsprogram kommer att föreläggas utrikesministermötet i Oslo nästa vecka. Beträffande programmets innehåll kan jag av naturliga skäl inte i dag redovisa detta i detalj. Jag kan dock nämna att programmet innebär en utvidgning och en skärpning jämfört med det tidigare programmet. I programmet behandlas bl.a. ökade nordiska insatser i FN för att få till stånd bindande sanktioner på investerings-, handelsoch transportområdena. Vidare föreslås en rad nordiska åtgärder syftande till att begränsa bl.a. de ekonomiska förbindelserna med Sydafrika, ytterligare begränsa kontakterna Prot. 1985/86:7 på idrottens, kulturens och vetenskapens område samt skärpa de nordiska — 10 oktober 1985 viseringsbestämmelserna för sydafrikanska medborgare. Stödet till befrielse rörelserna och frontstaterna ges även en framträdande plats i programmet. Omverksamheten.vid

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern även för svaret på denna fråga. Det är mycket viktigt att vi nu utnyttjar det ökade engagemang som finns i många länder för åtgärder mot Sydafrika att också skärpa de nordiska ländernas position. De nordiska länderna har ju varit något av en föregångare när det gäller att skapa tryck mot Sydafrika, att stödja befrielserörelser och frontstater. Jag hade kanske hoppats på litet snabbare reaktioner från Sveriges sida i somras, då flera andra länder gjorde utfästelser om mera långtgående åtgärder mot Sydafrika. Sedan dess har det kommit framför allt förslag om åtgärder mot import av frukt och grönsaker och dessutom förslag om större friheter för kommunerna på det här området. Det tycker jag är mycket tacknämligt. Nu har jag naturligtvis stora förväntningar på vad det nordiska utrikesministermötet kan komma fram till. Vad vi kan göra i form av gemensamt agerande är naturligtvis extra värdefullt och betydelsefullt. De områden som nämns här är alla intressanta. Vad programmet kommer att innebära konkret kan man naturligtvis inte veta förrän det har presenterats. Jag hoppas emellertid att det som utrikesministrarna kan enas om kommer att innebära att de nordiska länderna gemensamt tar ett rejält kliv framåt för en ytterligare skärpt hållning gentemot Sydafrika och för ytterligare förstärkt stöd till befrielserörelserna och frontstaterna.

Herr talman! Ulla Orring har frågat mig om regeringen kommer att inrätta fasta arbetstillfällen vid demografiska databasens i Haparanda filial i Jörn. Verksamheten bedrivs sedan 1979 som beredskapsarbete. Berörda myndigheter inom forskningsområdet har hittills inte varit beredda att från sina utgångspunkter prioritera denna verksamhet. I detta läge saknas förutsättningar för någon permanentning av verksamheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret från arbetsmarknadsministern, men det var ett mycket dystert svar — tyvärr. Jag vill kort redogöra för det arbete som utförs vid excerperingscentralen i Jörn. Det är ett arbete som har pågått under sex år och som har varit mycket värdefullt ur två aspekter. För det första har nära 20 kvinnor varit sysselsatta i ett intressant forskningsarbete i ett litet samhälle i Västerbottens inland, vid 65 en utpost från Umeå universitet för genetisk och genealogisk forskning. Denna forskning har varit till stor nytta för att spåra ärftliga sjukdomar som blindhet, dövhet och andra ärftliga åkommor. För det andra har detta inneburit arbetsmöjligheter för kvinnor på en ort där det inte finns andra alternativa jobb och därmed hindrat utflyttning från en bygd som är nog så drabbad av befolkningsminskning. Vid september månads utgång fanns över 1 500 arbetssökande i Skellefteå kommun. Av dem var 1 000 kvinnor. Jörn ingår i Skellefteå kommun. Jag anser att det måste tillkomma särskilda åtgärder för att rädda excerperingscentralen i Jörn, vilket vi från folkpartiet också framförde i riksdagen i våras. Detta arbete måste få fortsätta. Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon: Är det verkligen meningen att denna värdefulla verksamhet skall läggas ner och att dessa kvinnor skall friställas? På vilket sätt anser arbetsmarknadsministern att de skall kunna beredas nytt arbete? Det behövs ett genealogiskt centrum i Jörn. Det är till nytta både för bygden och för forskningen. Det har från forskarnas sida framställts önskemål om fortsatt verksamhet.

Herr talman! Jag är väl medveten om att situationen på arbetsmarknaden i Jörn är besvärlig. Det är ju därför som vi har vidtagit arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men samtidigt är det naturligtvis så, att frågan om hur värdefull den här forskningen är ur universitetets synpunkt måste avgöras av universitetet självt. Om man vid Umeå universitet bedömer att denna verksamhet är viktig ur forskningssynpunkt, ankommer det naturligtvis på universitetet att göra omprövningar, som leder till att verksamheten kan permanentas.
Herr talman! Såvitt det är mig bekant i vad gäller fakta i det här fallet pågår ett arbete inom en arbetsgrupp som har till uppgift att just åstadkomma ett samarbete på detta område, för att den här verksamheten skall kunna fortsätta. Resurser beträffande Jörn är nödvändiga för att det även i framtiden skall vara möjligt att utföra genetisk forskning i särskilda familjer, oberoende av var i Sverige familjerna har sina rötter.
I ett interpellationssvar den 21 februari 1985 förklarade energiministern: ”För fortsatt utveckling av vindkraften krävs också att kraftbolagen tar en ökad del av ansvaret.” Energiministern utlovade också överläggningar med kraftbolagen för att åstadkomma detta ökade ansvarstagande. Enligt uppgift har sådana överläggningar förts i olika omgångar. Har överläggningarna med kraftbolagen givit sådant resultat att bolagen är beredda att ta det ansvar som krävs för att säkra vindkraftens utveckling?
Det är alltså en nödvändighet för forskningen. Jag tolkar arbetsmarknadsministerns svar så, att hon är välvilligt inställd till detta och att hon är beredd att se till att det här arbetet får fortsätta.

OMM RAR VR Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig om de överläggningar med i end Skare raften kraftföretagen som aviserades i vårens energipolitiska proposition har lett till att dessa är beredda att ta det ansvar som krävs för att säkra vindkraftens utveckling. För vindkraftens fortsatta utveckling krävs en rad olika insatser. Utvecklingen av baskunskap på vindkraftsområdet fortsätter inom ramen för löpande energiforskningsprogram. Vindkraftens möjliga lokalisering i Sverige skall klarläggas av en särskild utredning som nyligen har tillkallats av regeringen. Vidare har överläggningar förts mellan staten, kraftindustrin och tillverkningsindustrin om hur det fortsatta arbetet med utvecklingen av stora vindkraftsaggregat bör bedrivas. Dessa överläggningar har lett till en överenskommelse med kraftföretagen om ett utvecklingsprogram för tiden 1985-1987. Utvecklingsprogrammet innehåller dels fortsatt utvärdering m.m. av prototyperna Maglarp och Näsudden, dels en upphandling av ett aggregat i I MW-klassen, dels en konceptstudie inför konstruktionen av större vindkraftsaggregat. För att genomföra och administrera utvecklingsprogrammet har kraftföretagen uttalat att ett särskilt bolag kommer att bildas med kraftföretagen som delägare. Utvecklingsprogrammets genomförande bedöms kosta ca 42 milj.kr. Kostnaderna skall delas mellan staten, vattenfallsverket samt den privata och kommunala kraftindustrin. Sammanfattningsvis är alltså mitt svar att överläggningarna lett fram till en överenskommelse om ett konkret program för fortsatt utveckling av vindkraften, för vilket kraftindustrin tar sin del av ansvaret.
Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret, vilket ger anledning till några följdfrågor. Såvitt jag förstår krävs det redan nu ett par förutsättningar utöver vad energiministern redovisar i sitt svar för att vi verkligen skall ha möjlighet att nå en produktionskapacitet om 10 TWh år 2010. För det första måste vi få i gång en kommersiell tillverkning av medelstora vindkraftverk för export. Jag avser dåt.ex. ett fullföljande av det omfattande arbete inom Svenska Varv som lagts ned på utvecklingen av det aggregat som har beteckningen WST 1200. Enligt uppgift finns det i dag företag som är intresserade av detta aggregat. Vad har regeringen gjort och vad tänker regeringen göra för att stödja planerna när det gäller att fullfölja denna kommersiella tillverkning? För det andra måste en utveckling ske och en beställning göras mycket snart när det gäller större aggregat. Redan nu måste en andra generationens vindkraftverk säkras — typ Maglarp och Näsudden. Kommer det nya bolag som kraftindustrin skall bilda att garantera detta? I USA bedömer kraftföretagens forskningsinstitut EPRI att det kommer 67 att byggas vindkraftverk med en sammanlagd effekt på ca 21 000 MW under perioden 1990-2000. Det är dubbelt så stor effekt som i samtliga kärnkraftsaggregat i Sverige. I USA satsas redan i dag mer på vindkraft i nya anläggningar än på kärnkraft. Vad kommer regeringen att göra för att svenskt kunnande och svensk industri skall kunna medverka och konkurrera på denna intressanta marknad i USA?
Herr talman! Jag tycker inte att Ivar Franzén skall hänga sig fast vid passerade stadier som den gamla, av Götaverken själv begravda historien om 1,2 MW-aggregaten.

Den tekniska utvecklingen har inte kommit så långt att det är möjligt att gå fortare fram än så här, och jämfört med läget i våras har mycket betydelsefulla framsteg gjorts.
Herr talman! Energiministern gör sig skyldig till ett misstag om hon nedvärderar det arbete och det kunnande som ligger i WST 1200. Det är ett projekt som inte är färdigt men som det vore mycket intressant att bygga vidare på. Framför allt för USA-marknaden skulle detta sannolikt kunna bli mycket framgångsrikt. Det är möjligt att jag är felunderrättad, men jag har fått information om att det finns företag som är intresserade av att ta över och fortsätta detta projekt. Vill regeringen stödja utvecklingen av sådana här aggregat, som kan bli mycket intressanta exportprodukter för svensk industri? Det är mycket svårt att få industrin — som i dag disponerar mycket värdefulla personalresurser — att satsa långsiktigt på en utveckling av vad jag vill kalla andra generationen av Maglarp och Näsudden, om industrin inte redan i dag får en försäkran om en beställning. Det är angeläget att regeringen medverkar till att industrin får denna försäkran.
Herr talman! Jag har icke yttrat mig nedvärderande om 1200-projektet. Jag har sagt att den industri som arbetade med detta för ett år sedan lämnade mig beskedet att den lade ned projektet inte på grund av brist på stöd utan därför att den prioriterade annat. Nu har regeringen samlat den tillverkande industrin inkl. det aktuella företaget och kraftindustrin till överläggningar, vilka har lett fram till att dessa har enats om att gå vidare i syfte att utveckla tekniken både med tanke på Sveriges behov inför kärnkraftsavvecklingen och med tanke på exporten. De som arbetar med denna verksamhet kommer bara att tillåtas arbeta på sådana villkor som innebär att de har möjlighet att bli konkurrenskraftiga i framtiden. Alla medverkande parter är också införstådda med detta.
Herr talman! Jag tror hundraprocentigt på energiministerns goda vilja och att hon gör allt som är tänkbart för att det skall bli en positiv utveckling för vindkraften. Min bedömning är att det som hittills har gjorts inte innebär en säkrad utveckling. Det som har gjorts är emellertid positivt, och jag vill därför uttala min uppskattning. Liksom i fråga om många andra långsiktiga energiprojekt måste vi i dag vara beredda att göra betydande satsningar för att få stora vinster i framtiden. Det här är ett litet steg på rätt väg. Jag hoppas att energiministern har hela regeringens stöd när det gäller att ta de ytterligare steg som krävs för att det som har utlovats skall bli verklighet och inte bara är fagra ord.

Herr talman! Marianne Karlsson har frågat om jag är beredd att ta initiativ till att omgående utreda frågan om statligt bidrag för att reparera brustna invallningar i sjön Roxen och därvid föreslår ekonomisk hjälp om så anses erforderligt. Frågor om ersättning från staten vid naturolyckor prövas från fall till fall. Denna prövning sker enligt principer som har godkänts av riksdagen. Länsstyrelsen i Östergötlands län har med eget yttrande till regeringen överlämnat en ansökan om bidrag för att reparera en vall vid sjön Roxen. Yttrande har därefter inhämtats från lantbruksstyrelsen. Regeringen kommer inom kort att ta ställning till ansökningen.

Herr talman! Jag tackar för svaret, men jag är inte särskilt upprymd över det, eftersom så lång tid har passerat sedan händelsen i fråga inträffade. William Shakespeare har sagt: Den förståndige jämrar sig aldrig över en förlust, men söker med frejdigt mod ersätta den. Det är också vad lantbrukarna gör hemma i Östergötland. Den 15 maj ställde jag till försvarsministern samma fråga som jag nu framfört, men kunde då tyvärr inte få något svar. Sedan meddelades det mig att det var jordbruksdepartementet som skulle handlägga ärendet och jag skrev då till jordbruksministern. Den 16 september, alltså fyra månader senare, blev jag uppringd från jordbruksdepartementet och fick beskedet att jag hade haft rätt; det var försvarsdepartementet som skulle handlägga ärendet. Jag tycker att denna nonchalans mot de drabbade lantbrukarna i Östergötland är anmärkningsvärd. Det gäller faktiskt deras fortsatta existens som näringsidkare. Om man jämför detta med vad som skett med anledning av de översvämningar som drabbat Dalarna och Hälsingland denna höst, finner man att regeringen redan den 19 september beslutat att bevilja katastrofmedel till dem. Jag kan förstå om försvarsministern tycker att Roxenöversvämningarna inte har exakt samma karaktär som de nyligen inträffade. I det ena fallet har vår Herre låtit det regna så ymnigt att vattendammarna har brustit, medan orsaken i det fall som jag tagit upp kanske är människornas sätt att sköta uppbyggda vallar. Men dessa vallar är ändock en gång i tiden initierade av staten, och de underhålls nu mycket väl av lantbrukarna. Även här har vädrets makter spelat en stor roll — boven i dramat var de stora översvämningarna i våras. De enskilda drabbas nu mycket hårt av det inträffade, och jag undrar därför om försvarsministern kan ge mig en liten vink om att de kan få ersättning. Det gäller ändå belopp om hundratusentals kronor.

Herr talman! Oswald Söderqvist har ställt frågan vilka åtgärder regeringen och försvarsministern tänker vidta i anledning av att den amerikanska kryssaren Ticonderoga, som nu gör örlogsbesök i Göteborg, enligt uppgifter från Danmark medför kärnvapen ombord. Främmande örlogsfartyg som besöker Sverige får inte medföra kärnvapen. Detta skrivs in i det tillstånd som utrikesdepartementet överlämnar till den främmande ambassad som gjort framställning om örlogsbesöket. Vi utgår självfallet från att den nation som besöker Sverige i vänskapliga avsikter också respekterar och följer våra föreskrifter. Regeringen har inga planer på att vidta några särskilda åtgärder med anledning av Ticonderogas besök i Göteborg.

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Det bär mig verkligen emot att beteckna Anders Thunborgs framställning som naiv, men i det här fallet ser jag mig faktiskt nödsakad att fälla det omdömet. Vid sidan av de mätningar som gjorts av personer i Köpenhamn, vilka påstått att deras mätare givit utslag på detta fartyg, har vi också utsagor från cheferna på örlogsmän som kommit hit, innebärande att de inte svarar på sådana frågor. De varken förnekar eller bekräftar att de har kärnvapen ombord. Man svarar också på andra frågor att man har den utrustning ombord som är nödvändig för att fartyget skall kunna fungera och användas i strid och för de uppdrag det har. Det är helt klart att dessa fartyg är byggda för kärnvapenbestyckning. Det borde också stå ganska klart att man inte går — Prot. 1985/86:7 in i någon NATO-hamn i Storbritannien, i Kiel eller någon annanstans där 10 oktober 1985 man skulle kunna lämpa av sina kärnvapen — vilket säkert är en omfattande affär — utan man har sina kärnvapen ombord och man går in också i svenska hamnar med kärnvapen ombord. Om de inte kan lämna besked att de inte har kärnvapen ombord, bör dessa fartyg inte få komma hit. Den ställningen borde den svenska regeringen ta. Att sedan utrikesdepartementet i ett papper kräver att det inte får finnas kärnvapen ombord, det struntar man i. Jag vill efterlysa klarare besked från försvarsministern på den här punkten.
Fru talman! Som jag redan sagt utgår vi från att fartyg som får tillstånd att göra örlogsbesök i Sverige inte medför kärnvapen, eftersom detta inte är tillåtet. Om vi på goda grunder bedömer att fartyg är kärnvapenbestyckade ger vi naturligtvis inte tillstånd till besök. Det kan emellertid vara svårt att avgöra i förväg, eftersom vissa fartyg kan uppträda alternativt med eller utan kärnvapen. Det är bl.a. för dessa fall vi skriver in förbudet att medföra kärnvapen när vi meddelar tillstånd för örlogsbesök.
Fru talman!

Det vore billigt för Sverige som en liten neutral stat att kräva detta av vilken som helst av stormakterna. Det är en ståndpunkt som man i varje fall i fortsättningen bör inta. Man bör vara mer restriktiv när det gäller besök av stormakternas fartyg, som vi vet är byggda för, och också säkert många gånger medför, kärnvapen.
Fru talman! Det är klart att den av flera kärnvapenmakter tillämpade principen att varken bekräfta eller förneka förekomsten av kärnvapen ombord på ett visst fartyg vid en viss tidpunkt ofta skapar osäkerhet och olust i omvärlden. Sverige har i Förenta nationerna kritiserat denna kärnvapenmakternas politik som motsatsen till förtroendeskapande, dvs. som förtroendeblockerande, åtgärder. Vi har vidare framhållit att de ca 5 200 taktiska kärnvapen som är öronmärkta för marint bruk inte bör medföras vid rutinförflyttningar, vilket nu ofta sker.
Fru talman! Självfallet är det bra att den svenska regeringen framför dessa ståndpunkter och fortfarande driver dem i FN. Jag vet att regeringen också i fortsättningen kommer att göra det. Det är Sveriges skyldighet och rättighet som liten neutral stat att driva dessa spörsmål. Men trots allt bör vi i sådana här lägen visa litet större fasthet mot stormakten och inte bara acceptera ett besök när vi får en indikation att ett 71 fartyg kan medföra kärnvapen. Det är första gången vi fått en sådan indikation, och jag anser att regeringen borde ha begärt ytterligare bekräftelse utöver det skriftliga förbudet för att sätta oss i respekt och visa att vi driver denna fråga med allvar.

Fru talman! Tredje vice talman Anders Dahlgren har frågat mig om regeringen kommer att påverka Saab-Scania-koncernens ledning för ett bibehållande av koncernens produktion i Kisa. Nils Berndtson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ayser vidta för att rädda jobben i Kisa. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Enligt vad jag erfarit har Euroheat AB, som ägs av Saab-Scania Enertech AB, beslutat att inleda MBL-förhandlingar om en nedläggning av verksamheteni Kisa. Produktionen i Kisa skall enligt planerna överflyttas till bolagets anläggningar i Ronneby. I Kisa berörs ett 90-tal personer, om planerna genomförs. Eftersom det pågår MBL-förhandlingar om Kisa-anläggningens framtid är jag i dag inte beredd att närmare kommentera situationen. Jag har redan tidigare gjort klart för Saabledningen att den har ett stort ansvar för sysselsättningen i Kisa och att regeringen med stor uppmärksamhet följer utvecklingen.

Fru talman! Industriministerns svar, att han har gjort klart för Saabledningen att den har ett stort ansvar för sysselsättningen i Kisa och att regeringen med stor uppmärksamhet följer utvecklingen, tackar jag för. Skulle den här frågan inte få en lycklig lösning är situationen mycket svår för de arbetare som friställs i Kinda kommun, eftersom det inom kommunen inte finns några nya arbetsmöjligheter och pendlingsavståndet till Linköping är långt. Att särskilt många skulle följa med till Ronneby är knappast troligt. Eftersom industriministern har svarat på det här sättet — att regeringen med stor uppmärksamhet följer utvecklingen — utgår jag ifrån att regeringen känner ett lika stort ansvar för arbetstillfällena i Kisa som i Uddevalla.
Fru talman! Att det Saabägda Euroheat vill lägga ned företaget med 80-90 anställda i Kisa är mycket allvarligt. Det skapar stora problem för de anställda och deras familjer. Att flytta till Blekinge eller att pendla fem mil till Linköping är inte godtagbara lösningar. En nedläggning av företaget blir också ett hårt slag mot kommunen. Vad kan då göras för att förhindra nedläggningen och rädda jobben på orten? Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Bakgrunden är bl.a. den oro som de anställda och hela bygden känner. Därom vittnar nära 6 000 namnunderskrifter. Vad kommer regeringen då att göra? Till svaret skulle jag vilja göra den kommentaren att även om MBL-förhandlingar pågår, och kanske just därför, bör regeringen agera. Det är bra att industriministern låtit Saabledningen veta att den har ett stort ansvar för sysselsättningen. Det finns ett särskilt skäl att ställa kravet att Saab tar ansvar för sysselsättningen. Det företaget har i hög grad växt fram och utvecklats genom statliga beställningar och mångmiljardsatsningar av skattemedel. Det, menar jag, bör regeringen påminna Saabledningen om. Eller hur, Thage Peterson?

Fru talman! De misstankar om vapensmuggling som Axel Andersson hänvisar till är som bekant föremål för förundersökning, som leds av förre länsåklagaren i Örebro län. När resultatet av den föreligger finns underlag för mer ingående bedömningar av vilka skärpningar av kontrolloch regelsystemet för krigsmaterielexporten som är nödvändiga. En rad åtgärder har vidtagits redan under utredningstiden. Krigsmaterielinspektionens personal har utökats. En intern utredning inom handelsavdelningen har till uppgift att se över bl.a. krigsmaterielinspektionens kontrollfunktion. Utredningen undersöker också möjligheterna till ett intensifierat samarbete med tullverket. Under den pågående förundersökningen har uppgifter framkommit att Bofors via Singapore exporterat robot 70 utan tillstånd till två länder i Mellersta Östern. Med anledning härav uppsköts behandlingen av exportansökningar med anknytning till den pågående förundersökningen. Kontakter har tagits med Singapores regering, varvid de svenska exportbestämmelserna ingående behandlats. För att säkerställa att inte fortsatta leveranser av krigsmateriel från Bofors skall komma till annat slutmottagarland än det avsedda har KMI fått i uppdrag att kontrollera och följa enskilda exportleveranser från Bofors. Härför har en särskild tjänsteman knutits till inspektionen. Genom denna skärpta kontroll möjliggörs fortsatt behandling av ansökningar från Bofors. Som en förutsättning för fortsatt utförsel gäller att KMI efter noggrann kontroll, innefattande kontakter med förundersökningsledaren, försäkrat sig om att leveransen sker helt i enlighet med gällande bestämmelser. Detta förfarande tillämpas för export från Bofors inte bara till Singapore utan även i vad gäller andra ansökningar där brottsmisstankar föreligger. Regeringen har också tillkallat en särskild utredare, landshövdingen i Södermanlands län, Bengt Gustavsson, för att kartlägga och gå igenom den svenska försvarsmaterielindustrins verksamhet i utlandet. Bl.a. kommer utredaren att granska förutsättningarna för en samhällelig kontroll över svensk marknadsföring av krigsmateriel i utlandet.

Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet Mats Hellström för svaret på frågan. Den händelse som har föranlett min fråga, AB Bofors påstådda vapensmuggling, visar att det regeloch kontrollsystem som omgärdar vår vapenexport inte har fungerat tillfredsställande i detta fall. Vårt anseende och vår trovärdighet såsom neutral nation är i fara om inte dessa brister rättas till. Därför, herr talman, är det glädjande att regeringen har reagerat så snabbt och resolut och vidtagit de åtgärder som utrikeshandelsministern här har redovisat. Inte minst viktigt i sammanhanget är det uppdrag som landshövding Bengt Gustavsson i Södermanland har fått att se över utlandsverksamheten på detta område. Det är också bra att krigsmaterielinspektionen förstärks. Till sist vill jag be om statsrådets kommentar till de uppgifter som de senaste dagarna har cirkulerat i massmedia om att Bofors inte skulle känna till vilka länder som är tillåtna för vapenexport. Hur sker informationen om dessa frågor till de aktuella exportföretagen?
Herr talman! Såsom svar på Axel Anderssons fråga vill jag säga att det ju sker fortlöpande och täta kontakter mellan krigsmaterielinspektören och ledningarna för de olika försvarsmaterielföretagen. De är väl medvetna om vilka regler som gäller. På den punkten råder det ingen tvekan.
Under denna sommar har dammbrott och skador i regleringsdammar lett till översvämningar. Detta har också skapat stor oro. Folk frågar sig hur det egentligen står till med dammsäkerheten i vårt land. Enligt uppgift importerar SSAB manganmalm från Norge.
Däremot har den interna utredning inom handelsavdelningen som jag nämnde om också i uppdrag att se över informationen om våra regler inom de olika svenska försvarsmaterielföretagen.
Malmen kommer ursprungligen från Sydafrika. I Basttjärnsgruvan i Ljusnarsbergs kommun finns manganhaltig malm, men driften i gruvan är nedlagd. Ärindustriministern beredd att medverka till att importen av sydafrikansk manganmalm stoppas och att försörjningen sker genom svensk malm, bl.a. genom att Basttjärnsgruvan öppnas på nytt?
Med anledning av de spekulationer som har gjorts under den senaste veckan och som även Axel Andersson hänvisade till vill jag framhålla att någon liberalisering av de svenska vapenexportbestämmelserna ingalunda är aktuell. Det framgår också av mitt svar, där det talas om skärpningar.

Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat om industriministern är beredd att medverka till att importen av sydafrikansk manganmalm stoppas och att försörjningen sker genom svensk malm, bl.a. genom att Basttjärnsgruvan i Ljusnarsbergs kommun öppnas på nytt. Frågan har överlämnats till mig. Mangan är en betydelsefull råvara vid stålframställning. Manganet används dels i form av manganmalm, dels i form av legeringar som framställs av manganmalm. Manganmalm har en manganhalt på minst 35 26. Manganlegeringar innehåller en ännu större andel mangan. Flera av de numera nedlagda mellansvenska gruvorna innehåller manganhaltig järnmalm. Manganhalten uppgår dock i regel inte till mer än 1-2 20 mangan. Manganhaltig järnmalm med så låga manganhalter som det är fråga om i de svenska järnmalmsförekomsterna kan inte användas som ersättning för ren manganmalm. Det finns för närvarande inte heller någon känd metod att på ett effektivt sätt utvinna ren mangan ur de svenska järnmalmerna. När det gäller mangan och andra metaller från Sydafrika kan jag meddela att regeringen i början av september gett kommerskollegium i uppdrag att i samverkan med överstyrelsen för ekonomiskt försvar och statens industriverk utreda användningen av metaller och mineral från Sydafrika i svenskt näringsliv i syfte att visa på andra leverantörsländer.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Vi är inte riktigt överens när det gäller Basttjärnsgruvan. Gruvan lades ned 1978, därför att malmen innehöll för mycket mangan. Järnmalmen från Basttjärnsgruvan innehåller 5-7 Jo mangan och kräver ingen inblandning av kalk, vilket är en viktig fördel. Dessutom är järnmalmen av så hög kvalitet som 60 76. Vid nedläggningen var man på väg upp med en ramp till dagen, vilket i sin tur betyder att man snabbt kan komma i gång med ny brytning, om man går ner med en snedbana uppifrån dagen. Ett återupptagande av driften skulle betyda minskat beroende av import av malm, bl.a. från Sydafrika, och för en ur sysselsättningssynpunkt hårt drabbad kommun som Ljusnarsberg skulle det betyda mycket. Om gruvan öppnades, skulle bygden få ett tillskott på mellan 50 och 70 arbetstillfällen, och det skulle ha stor betydelse för kommunens möjligheter till fortsatt utveckling. Vid nedläggningen hade man en brytningskapacitet på ca 200 000 ton malm per år. Man beräknade då att malmen skulle räcka 20-30 år, men man var inte färdig med prospekteringen vid det tillfället. Därför kan man inte i dag säga hur mycket malm som finns kvar. Sverige har varit väsentligt mera passivt än andra länder. I de stora industriländerna har man tagit betydligt mera hänsyn till försörjningsaspekten än man har gjort i Sverige. I länder med en situation liknande Sveriges, t.ex. Canada och Finland, har man starkt betonat vikten av ökad förädling och intensivt utnyttjande av egna malmtillgångar.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat industriministern varför inte den manganhaltiga malmen i Dannemora gruva används i SSAB:s stålframställning i Luleå i stället för motsvarande import från Sydafrika. Frågan har överlämnats till mig. SSAB:s enhet i Luleå tillverkar råjärn baserat på järnmalmspellets från LKAB. För att ge stålet önskvärda kvalitetsegenskaper tillsätts ofta mangan till stålet. Tillsatsen kan antingen göras i form av manganmalm vid råjärnsframställningen i masugnen eller i form av manganlegeringar vid ståltillverkningen. I de fall man vid SSAB:s tillverkning i Luleå behöver tillsätta mangan sker det numera oftast i form av manganlegeringar. I allt mindre omfattning tillsätts även manganmalm vid råjärnstillverkningen. Dannemoramalmen är en järnmalm som innehåller 1-2 76 mangan. Denna manganhaltiga järnmalm kan inte ersätta manganmalmen eller manganlegeringarna i nuvarande tillverkningsprocess. Försök har gjorts att utvinna ren mangan ur järnmalmen i Dannemora, men hittills har man inte lyckats finna en effektiv metod. Enligt uppgift jag fått från SSAB har SSAB inte köpt manganmalm från Sydafrika sedan slutet av år 1983.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

Jo, SSAB lade ned sintringsverket i Luleå, där man hade sintrat den sydafrikanska malmen. I stället gick man in för att köpa ett halvfabrikat, ferromangan, från Norge och Spanien — för att nämna två länder — som framställts av malm importerad från Sydafrika. Detta pågår fortfarande, och sintringsverket i Luleå, där man tidigare sintrade sydafrikansk malm, är avställt och används alltså inte längre. Nu säger statsrådet Roine Carlsson att det är för mager malm i t.ex. Dannemoragruvan. Men den har i alla fall varit tillräckligt attraktiv för exempelvis västtyska stålverk, innan man i Dannemora blev tvungen att avbryta exporten till Västtyskland och i stället fick leverera malm för den stora satsning som skulle göras bl.a. i Spännarhyttan en gång i tiden. Sedan lades ju verksamheten i Spännarhyttan ned — och Dannemoragruvan hade förlorat sin export till Västtyskland. Men det finns ju anrikningsprocesser, och det går säkert att anrika malmen vid Dannemoragruvan, om man skulle vilja satsa på detta i stället för att köpa ferromangan tillverkad av sydafrikansk malm i Norge och Spanien. Jag tycker att det är en anmärkningsvärd och en mycket dålig attityd man intar när man importerar den här malmen från Sydafrika med dess apartheidregim men inte slår vakt om en liten fattig gruva, en av de två järnmalmsgruvor i Bergslagen som vi har kvar. Det är en skam för regeringen och för statsrådet Roine Carlsson.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har mot bakgrund av en planerad utbyggnad av Helsingforss Central frågat mig om inte SJ:s markbehov och rimliga trafikförhållanden kan klaras utan att Klara sjö behöver fyllas igen. I överenskommelsen — det s.k. Strängavtalet — ingår omfattande spårinvesteringar bl.a. vid Helsingforss Central. Syftet är att höja kapaciteten för såväl lokalsom fjärrtågstrafiken. Folkpartiet och Jan-Erik Wikström delade regeringens uppfattning att nämnda kapacitetshöjning är angelägen. Regeringen anser det mycket angeläget att spårkapaciteten till Helsingforss Central byggs ut dels för att de människor i förorterna som dagligen åker till sina arbeten skall få anständiga resförhållanden, dels för att fjärrtågen skall klara den ökande frekvensen av resande och sina avgångsoch ankomsttider på bästa sätt. För att tillmötesgå dessa många människors rimliga krav på väl fungerande kollektiva transporter är det nödvändigt med ett ingrepp i form av en utfyllnad vid Klara strand.
Herr talman! Den största frågan i kommunalvalet i Helsingfors i år gällde utfyllnaden av Klara sjö. Jag ställde två frågor om detta här i riksdagen, en till bostadsministern och en till kommunikationsministern. Bostadsministern har av någon anledning inte svarat på min fråga, men jag värdesätter att Roine Carlsson har gjort det. Bostadsministern skrev däremot en artikel i Dagens Nyheter för i går som han avslutade så här: ”Miljön har vunnit en hel seger i detta svåra ärende.” Det är ett grovt felaktigt påstående. Regeringen har i själva verket fastställt stadsplanen på ett sådant sätt att SJ kan utvidga sitt spårområde precis som planerat och Helsingforss stad bygga sin trafikplats precis som planerat. Hela 25 meter av Klara sjös vattenyta tas i anspråk. Regeringens bedömning har alltså varit att SJ:s markbehov kräver denna förstörelse av Klara sjö. Men uppgifterna om varför SJ behöver ytterligare mark har varierat. Först sade man att marken behövdes för pendeltågen. Därefter behövdes den för serviceplattformar för fjärrtågen. Och dagarna före valet sade SJ:s generaldirektör att SJ kanske kunde klara sig med mindre mark än vad som tidigare ansetts nödvändigt. Men trots dessa oklarheter och olikartade besked har regeringen godtagit SJ:s anspråk fullt ut. Miljön vid Klara sjö har inte räddats. En fjärdedel av den fria vattenspegelns bredd försvinner. Regeringen är nu medansvarig för förstörelsen av Klara sjö.

Herr talman! Möjligheterna att höja kapaciteten för datakommunikation är mycket goda såväl i Bergslagen som på andra håll i landet. De stora investeringar i nätet som televerket tagit upp i sin förra treårsplan och som riksdagen godkänt innebär avsevärda förbättringar av telenätet. Televerket har nyligen kommit in med förslag till ytterligare utökning av investeringarna. De syftar både till att ersätta föråldrad utrustning och till att möta den starkt ökande efterfrågan på teletjänster — främst datakommunikation. Projektet ”Digitalen 87” som drivs av televerket innebär att Sverige som första land i världen får ett sammanhängande rikstäckande digitalt telenät. Detta ger förutsättningar för att ge företagskunder, som har digitala kontorsväxlar, möjlighet till anslutning 1987 till det digitala telenätet oberoende av var i landet de har sin verksamhet. Företag som ansluter sig till det digitala långdistansnätet får tillgång till kapacitet för dataöverföring som är ca 25 gånger större och av högre kvalitet än vad som i dag är vanligt vid datakommunikation. Dessa förbättringar kommer självklart även Bergslagen till godo.
Herr talman! Lars De Geer är på grund av utlandsresa förhindrad att ta emot svaret, som jag tackar statsrådet Roine Carlsson för. Läget är att i Grängesberg finns ett dataföretag som skulle vara berett att utvidga verksamheten och anställa fem personer, men som inte kan göra detta för att telenätet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är inte rimligt att i en region med sysselsättningsproblem den hämmande faktorn skall vara televerkets planering och bristande service. Nu ger statsrådet Roine Carlsson det beskedet att 1987 skall det digitala telenätet finnas över hela landet, även i Bergslagen. Ja, men det hjälper inte ett företag som 1985 planerar en utbyggnad i Grängesberg. Det är synd att televerket, som ligger så långt framme när det gäller att hävda sina monopolanspråk, har så svårt att klara den faktiska service svenska företag behöver i dag.
Herr talman! Jag vill som ytterligare information till Jan-Erik Wikström meddela att det aktuella företaget inte tagit upp denna fråga med televerket tidigare. När detta nu har skett har man beställt en anslutning till det s.k. datex-nätet, vilket troligen kommer att lösa företagets problem.
Herr talman! Sällan har man fått snabbare besked om hur viktigt det är att man kan ställa en fråga i riksdagen i ett aktuellt ärende.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att öka järnvägens konkurrenskraft för godsoch persontrafik inom vissa trafikområden i Norrland. Norra stambanan, främst linjen Ånge-Boden, har en omfattande, tung godstrafik, som beräknas öka under de närmaste åren. På linjeavsnittet söder om Vännäs har kapacitetstaket nåtts i flera avseenden. För att förbättra dagens trafikeringsförhållanden och ge större kapacitet planeras en rad åtgärder under återstoden av 1980-talet. Det gäller utbyggnad av eldriftanläggningarna, signaltekniska ombyggnader samt nya mötesplatser. Dessutom fortsätter utbyggnaden av dubbelspåret mellan Ånge och Bräcke. För persontrafikens del har tågutbudet ökat mellan övre Norrland och Helsingfors under veckosluten bl.a. som en följd av de värnpliktigas resbehov. Å andra sidan kommer tågutbudet under lågsäsong och i vissa relationer med svag trafikefterfrågan att minskas i viss utsträckning. I vissa fall ersätts tågen i så fall med bussar. Fjolårets försök med biltåg till orter i övre Norrland har byggts ut ytterligare med flera avgångar och relationer. De senaste årens turistsatsningar på inlandsbanan har ökat resandet avsevärt. När det gäller godstransporterna på bandelen Arvidsjaur-Jörn pågår förhandlingar mellan SJ och Boliden om de framtida järnvägstransporterna. Jag kan därför inte uttala mig närmare om detta nu. Sammantaget är min bedömning att de åtgärder som SJ vidtar och planerar när det gäller trafiken till och från övre Norrland kommer att lösa de problem som hittills varit och innebära en bättre anpassning av tågutbudet till efterfrågan.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Jag ser ingenting särskilt offensivt i det svar Roine Carlsson har lämnat. Det är mycket bra att man bygger ut signalsystemet och ökar mötesplatsernas antal. Men den ökning av trafikintensiteten på inlandsbanan som kommunikationsministern hänvisar till har ju skett på grund av att man sänkt priserna och haft en aktiv prispolitik. Vore det inte klokt, kommunikationsministern, om man också prövade en prissänkningspolitik på i huvudsak hela SJ:s trafiksystem och därmed försökte öka resandet i stället för att anpassa tågutbudet efter ett lägre resande, som det heter i svaret? Det kunde ha varit en aktiv och riktig trafikpolitisk åtgärd som också hade haft miljöpolitiska förtecken. Dessutom, till förhandlingarna med Boliden om frakterna på tvärbanan: Man har lånat pengar av Boliden för att förstärka den väg som går längs med tvärbanan. Är inte det att försämra sina möjligheter att behålla de frakter man tidigare haft åt Bolidenbolaget?

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om jag kommer att se till att riksfärdtjänstens tillämpning blir oförändrad i avvaktan på transportrådets översyn. Regeringen har gett transportrådet i uppdrag att se över riksfärdtjänstens framtida utformning i syfte att begränsa kostnadsutvecklingen och öka effektiviteten. I avvaktan på transportrådets översyn ligger reglerna för riksfärdtjänsten fast. Bakgrunden till Margareta Perssons fråga är att transportrådet i år haft en rad överläggningar med de kommunala handläggarna som sköter riksfärdtjänsten. Syftet med dessa möten var att få en smidig och enhetlig handläggning som stämmer överens med gällande bestämmelser. Vid mötena framkom att en del handläggare bl.a. haft svårt att skilja på bestämmelserna för den kommunala färdtjänsten och riksfärdtjänsten. Man hade t.ex. inte observerat att riksfärdtjänsten endast är avsedd för gravt handikappade och således för en betydligt mindre grupp än de som har rätt till kommunal färdtjänst. I sådana fall har därför nu tillämpningen skärpts. Men det fanns också åtskilliga fall där de kommunala handläggarna vid mötena fick veta att de tillämpat reglerna alltför rigoröst och där man därefter fått en frikostigare tillämpning. Jag anser för egen del att det är viktigt att ansvariga myndigheter för våra bidragssystem ser till att givna bestämmelser följs och ser ingen anledning att ta något initiativ i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Riksdagen beslöt i våras att verksamheten skall fortsätta som förut i avvaktan på den översyn som görs. Det var bara moderaterna som ville halvera den. Men efter detta har många handikappade vittnat om det krångel som införts. Några glada röster om att det har blivit en smidigare tillämpning har inte hörts av. Plötsligt skall de ringa många samtal till olika myndigheter för att få hela resan genomförd. Någon dörr-till-dörr-service har det inte varit under sommaren. Jag tycker att det är ovärdigt att försöka få ned kostnaderna genom att öka byråkratin. Det är klart att om man krånglar till det riktigt ordentligt, så orkar ingen ens försöka. Men sådana begränsningar strider mot riksdagens beslut. Dessutom håller ju ett annat departement på med att försöka hitta på förslag för att förenkla den offentliga sektorn. Ett exempel är att den ena maken behöver flyga och måste ha en medhjälpare när hon skall åka på kalas till en släkting som fyller 50 år. Då accepterar man inte maken som medhjälpare, för myndigheterna misstänker att han vill gå på kalaset frivilligt. Därför betalar man i stället för en annan person, som inte skall gå på kalaset, medan maken får ta tåget. Plötsligt har många handläggare fått för sig att man måste använda röda avgångar på flyget, trots att det skall ske bara om det passar. En kvinna som åkt till Helsingfors från en Norrlandskommun har plötsligt fått betala 600 kr. för färdtjänstresan Arlanda-Helsingfors. Det strider mot de gällande bestämmelserna, men allt det byråkratiska krånglet mellan olika kommuner stod tidigare riksfärdtjänsten för. I somras var det människor med handikapp som själva fick krångla sig ur dessa problem. Jag hoppas att jag kan tolka statsrådets svar så att det onödiga krånglet nu måste bort inom riksfärdtjänsten.

Herr talman! Grethe Lundblad har frågat statsrådet Ingvar Carlsson om han — i samråd med berörda nordiska länder — vill medverka till att toalettutsläppen från vissa färjelinjer stoppas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det ankommer på mig att besvara frågan. Tillämpningen av Helsingforskonventionen kommer att medföra att utsläpp av toalettavfall från fartyg tillhöriga Östersjöstaterna upphör i Östersjön och Skagerrak från 1990. Intill dess kan regeringen eller sjöfartsverket endast påverka utsläpp från svenska fartyg och eventuellt genom överenskommelse med den danska regeringen även utsläpp från danska fartyg. Eftersom internationell sjöfart i princip är fri finns inget hinder mot att driva färjetrafik på Sverige med fartyg registrerade i tredje land, vilket sker redan i dag it.ex. Öresund, länder som inte kan påverkas i vad gäller utsläpp av toalettavfall. Mot denna bakgrund har sjöfartsverket i samråd med berörda svenska och danska myndigheter funnit att effekten av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall skulle ge ringa vinster. Sjöfartsverket har gjort så mycket som rimligtvis kan göras i frågan. Jag ser inget skäl för mig att nu ingripa för dagen. Vid lämpligt tillfälle avser jag emellertid att ta upp en diskussion med berörd dansk minister.

Herr talman! Jag vill gärna tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, men jag bör väl erkänna att jag är mycket besviken över den slutsats som statsrådet drar av de bestämmelser som finns på området. Jag tycker att det är viktigt att det snarast händer något i denna fråga. Vi har senast i dagarna fått nya rapporter om ökad syrehalt i Öresundsvattnet. Vi vet nu att farliga alger, som förgiftar både fisk och skaldjur, börjar uppträda. Vi vet inte hur detta kan komma att påverka de människor som badar i Sundet. Vi har ordnat avloppsfrågan i alla våra tätorter, men på båtar, på vilka över 20 miljoner passagerare årligen färdas, är avloppsfrågan inte ordnad, och det tycker jag är mycket otillfredsställande. Redan 1975, när man bildade den s.k. Öresundskommissionen, sade mani artikel 5 i stadgan: ”Frågan om särskilda åtgärder för att förhindra utsläpp i samband med färjetrafiken mellan de båda länderna skall snarast tagas upp av den i artikel 6 nämnda kommissionen.” Det är nu tio år sedan, och det har inte hänt någonting. Därför skulle jag gärna vilja fråga kommunikationsministern: Vilka överläggningar tänker kommunikationsministern ta upp, och när tänker kommunikationsministern agera? Jag vet att man just i dagarna i det danska folketinget ställt en liknande fråga till den danska miljöministern. Det är alltså gemensamma insatser från parlamentarikerna på båda sidor om Öresund som krävs, och jag har med detta velat ta min del av ansvaret. Jag tycker att kommunikationsministern snarast möjligt borde göra någonting i denna fråga.

Herr talman! Per-Richard Molén har frågat mig om jag tillsammans med företrädare för SAS och Linjeflyg är beredd att skyndsamt verka för att flygbolaget Norwing ges samma rättigheter som A/S Viderö att trafikera sträckan Sundsvall-Östersund-Trondheim. Mittnordenflyget Sundsvall-Östersund-Trondheim drevs tidigare av SAS med A/S Viderö som entreprenör. Eftersom SAS i luftfartssammanhang betraktas som svenskt flygföretag kunde bolaget även ta upp lokalresenärer mellan Sundsvall och Östersund. Inrikestrafik med flyg är nämligen förbehållet svenska flygföretag. SAS mittnordentrafik kompletterade då Linjeflygs glesa trafik mellan orterna. Samtidigt som SAS lade ned sin trafik på grund av bristande lönsamhet utökade Linjeflyg betydligt sin trafik mellan orterna. I dag utbjuds 132 säten i varje riktning mellan orterna genom tre dubbelturer med flygplanet Fairchild F 27. I sommar kommer trafiken att utföras med flygplanet SF 340. Linjeflygs trafik på sträckan är en del i den interna Norrlandstrafiken, som syftar till att binda samman Kiruna, Gällivare, Luleå, Umeå, Skellefteå, Sundsvall/Härnösand och Östersund. Mot bakgrund av att det finns ett tillfredsställande utbud av trafik mellan orterna och att inrikestrafik är förbehållen svenska företag är jag inte beredd att ta några initiativ i frågan.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Roine Carlsson för svaret, som emellertid ger klart besked om att statsrådet inte har satt sig in i frågan. Det är tråkigt att behöva konstatera att statsrådet anser att utbudet av trafik mellan dessa orter är tillfredsställande. Om statsrådet och jag skulle åka från Sundsvall till Östersund, kan vi med Norwing flyga kl. 9.20. Linjeflyg har inget flyg före kl. 10.20. Om vi sedan efter dagens förrättningar skall åka tillbaka från Östersund till Sundsvall, kan vi göra det kl. 16.30. Linjeflyg har inget flyg till Sundsvall efter kl. 15.15. Skall man ligga över i Östersund till dagen därpå, Roine Carlsson? Är det ett tillfredsställande utbud av trafik mellan orterna enligt statsrådets uppfattning? Varför kan inte Norwing fungera som operatör för SAS, vilket de är intresserade av att göra, när Viderö kan göra det? Är skillnaden bara den att Viderö är ett dotterbolag till SAS, medan Norwing inte är det? Båda företagen är norska.

Herr talman! Sten Svensson har med hänsyn till nu pågående åtgärder avseende Hornborgasjöns restaurering frågat om jag är beredd att underställa ärendet riksdagens förnyade prövning. Arbetet med planeringen av Hornborgasjöns restaurering liksom den juridiska behandlingen i vattendomstolen har pågått i flera år. Projektet är till sin omfattning och inriktning unikt för svenska förhållanden. Det är därför naturligt att statens naturvårdsverk, som är ansvarigt för projektet, noga följer utvecklingen för att vid behov anpassa det tekniska genomförandet till bl.a. de erfarenheter som görs under arbetets gång. Jag har från naturvårdsverket inhämtat att man inom verket överväger alternativa tekniska lösningar på Hornborgasjöns restaurering, bl.a. ett alternativ utan vallar. Verket avser att senare i höst redovisa sina förslag om det fortsatta restaureringsarbetet för regeringen. Information till berörda markägare och andra intressenter om eventuella förändringar säkerställs genom vattenlagens regler om samråd och information. Om verkets förslag skulle innebära sådana väsentliga förändringar av restaureringsarbetet att ny vattendomstolsprövning bör ske förutsätter jag att verket underställer regeringen frågan om att inge ansökan härom till vattendomstolen. Först då naturvårdsverkets förslag till den fortsatta restaureringen föreligger är det möjligt att ta ställning till om ärendet på nytt bör underställas riksdagens prövning.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
Riksdagen beslöt år 1977 att uttala sig för en fullständig Mot bakgrund av vad jag här har anfört är det angeläget att riksdagens klart uttalade målsättning till alla delar förverkligas så snart som möjligt. I det nämnda riksdagsbeslutet slogs fast att ”den odlingsbara marken i det berörda området i största möjliga utsträckning” skall bevaras för jordbruksändamål. Därför förordade riksdagen en restaurering med skyddsvallar. De uttalanden som naturvårdsverket har gjort under sommaren tyder på att det i stället blir ett ”dränkningsalternativ”, alltså en höjning av sjöns yta utan byggande av skyddsvallar. Om det nu finns tekniska och ekonomiska motiv för att göra något annat än vad riksdagen föreskrev i sitt beslut 1977, så skall riksdagen själv besluta om detta — inte naturvårdsverket! Det är därför som jag har tagit upp denna principfråga, oavsett vad man kan tycka i enskilda sakfrågor. Det står nämligen i jordbruksutskottets betänkande 1976/77:36 att ”det fortsatta utredningsarbetet därför bör begränsas till att omfatta endast detta restaureringsalternativ”. Då är min följdfråga till jordbruksministern: Om man nu frångår detta, skall då inte riksdagen underställas en förnyad prövning av ärendet?

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för denna utfästelse. Den innebär att om man på någon punkt skulle frångå de riktlinjer som en enhällig riksdag drog upp år 1977 återkommer regeringen med en proposition så att riksdagen ges tillfälle till en förnyad prövning av ärendet. Jag tackar för den utfästelsen och kommer att noga följa ärendets fortsatta behandling.
Herr talman! Tillåt mig förtydliga vad som menas med ”på någon punkt”. Det måste innebära att vi verkligen frångår den andemening som riksdagen har uttalat sig för. Jag är övertygad om att vi inte skall behöva ha delade meningar på denna punkt.
Herr talman! De viktiga punkter det gäller är naturligtvis de som sammanhänger med skyddet av åkermark, byggandet av vallar, ekonomin och andra frågor i projektet. Regeringen har fått en skrivelse från två berörda sakägare — Erik Hall, ägare till Rödemosse, och filosofie doktor Per-Olof Svanberg — som har tagit upp en lång rad sakfrågor. Jag förmodar att regeringen har anledning att fundera mycket på dessa problem. Tiden medger inte att jag tar upp dessa frågor i en kort frågedebatt, men jag vill erinra regeringen om att det är betydelsefulla problem förknippade med frågans fortsatta hantering.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig när regeringen beräknar att redovisa förslag till ett nytt skördeskadesystem. Regeringens ambition när det gäller det framtida skördeskadeskyddet är att åstadkomma en ordning som bättre än den nuvarande uppfyller behovet av skydd för den som drabbas. Regeringen har den uppfattningen att ett skördeskadeskydd under jordbrukets eget huvudmannaskap skulle ha större utsikter att tillgodose detta krav. Vid de överläggningar som förts med jordbruksnäringens företrädare har en lösning ännu inte kunnat uppnås. Regeringen kommer dock att på nytt aktualisera frågan.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
Då lovade jordbruksministern i ett frågesvar den 23 oktober 1984 att ”arbetet med frågan om skördeskadeskyddet skall fortsätta i en särskild grupp i syfte att förslag om ändrat huvudmannaskap skall kunna läggas fram under 1984/85 års riksmöte”. Så har det inte blivit, och det är verkligen anmärkningsvärt. Årets väderleksförhållanden under vår och sommar ger otvetydigt en påminnelse om att lantbruket inte klarar sig utan ett funktionsdugligt skydd vid skördeskador. När kommer regeringen med sitt förslag, och vilken inriktning kommer det att få? Regeringen säger genom jordbruksministern att det skall aktualiseras på nytt, men vi får inget besked om tidpunkten. Frågan måste lösas. Allt tyder på att årets skördeskador kommer att leda till stora utbetalningar utan att skördeskadefonden får något tillskott.

Herr talman! Låt mig först slå fast att ansvaret för att djuren behandlas väl och skyddas mot lidande primärt vilar på varje enskild människa som kommer i kontakt med djur, även om det övergripande ansvaret för att djurskyddets krav tillgodoses ytterst ligger på det allmänna. Att djurskyddslagen efterlevs skall övervakas av kommunernas miljöoch hälsoskyddsnämnd, länsstyrelserna och lantbruksstyrelsen. Försöken att öka animalieproduktionen får inte innebära att man överskrider djurens biologiska förmåga. Inte heller får sådana åtgärder medföra risker för skador och sjukdomstillstånd. I denna debatt kommer ofta stordriften i förgrunden. Frågan är emellertid inte så enkel. Samma teknik utnyttjas i dag i produktionen relativt oberoende av besättningarnas djurantal. Den djurmiljö vi nu har är ett resultat av strävandena mot ett effektivare lantbruk. Enligt min mening är det ett gemensamt intresse för såväl producenter som konsumenter att animalieproduktionen är effektiv. Effektiviteten får emellertid inte bedömas enbart enligt kortsiktiga ekonomiska kriterier. I detta begrepp skall självfallet också inbegripas hänsyn till djurens välbefinnande och biologiska förutsättningar. Regeringen anser att det är nödvändigt att främja produktionsformer som är anpassade till djurens biologiska förutsättningar. Forskning härom är en viktig deli det brett upplagda forskningsprogram som skogsoch jordbrukets forskningsråd har tagit fram på regeringens uppdrag. Regeringen avser att lägga fram proposition om denna forskning under höstriksdagen. Regeringen kommer också att låta göra en samlad utvärdering av livsmedlens kvalitet för att klarlägga hur olika produktionsformer påverkar matens kvalitet och människans hälsa. Det är regeringens ambition att med dessa åtgärder staka ut färdriktningen mot en livsmedelspolitik med ökad satsning på kvalitet och produktionsformer som tar hänsyn till djur och miljö.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
Dessa problem är faktiskt i hög grad knutna till stordriften. Det är uppenbart att man i mycket stora besättningar inte kan ha samma typ av personlig omvårdnad av djuren som i mera småskalig djurhållning. Möjligheten att t.ex. låta hönsen vara ute och picka, något som herr jordbruksministerns partiledare uttalat sig mycket varmt för, står faktiskt i mycket hög grad i samband med djurbesättningens storlek. Det finns också ett samband mellan förutsättningarna att låta korna gå ute och skalan på driften. Även från socialdemokratiskt håll uttalades det, i synnerhet i valrörelsen, en hel del kritik mot de förhållanden som råder i framför allt mycket storskalig djurhållning. De här uttalandena från socialdemokratisk sida väckte förhoppningar om ett nytt förhållningssätt. Socialdemokraterna har ju varit starka pådrivare av den storskaliga drift inom jordbruket och djurhållningen som har förorsakat många av de problem som vi i dag diskuterar. Det var därför som jag ställde frågan. Jag hoppades att få ett gensvar i form av en ny attityd från jordbruksministerns sida. Svaret är tyvärr något okonkret. Vad man tänker göra är tydligen att forska. Men vad som är intressant är: Kan vi också få en omläggning av jordbrukspolitiken, så att den gynnar mera småskalig drift?

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att höja återvinningsgraden för aluminiumburkar. Enligt riksdagsbeslutet om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium skall återvinningen uppgå till minst 75 70 senast under år 1985. En redovisning av återvinningsresultatet kommer nästa år. Det ankommer på pantbolaget att genomföra de åtgärder som behövs för att nå upp till minst 75 96 återvinning. Om återvinningen inte når denna nivå är bolaget skyldigt att omgående till statens jordbruksnämnd redovisa de åtgärder man beslutat för att öka återvinningen. Det är sedan en uppgift i första hand för jordbruksnämnden att bedöma om åtgärderna är tillräckliga.
Herr talman! Jag tackar jordbruksminister Svante Lundkvist för svaret på min fråga. I tidningen Fri Köpenskap läste jag för någon vecka sedan en artikel med rubriken ”Jordbruksdepartementet: dryckesförpackningar inte någon het fråga”. Det var naturligtvis tidningens rubriksättning, men möjligen avslöjar det vad för ett intryck journalisten i fråga fick vid kontakt med jordbruksdepartementets representant. Det är säkert så som det antyds i artikeln, att miljöområdet är litet nyckfullt. Försurningen och bilavgaserna har varit och är ytterligt aktuella och allvarliga och har varit mycket debatterade den senaste tiden. Men det är som sagt 1985 i år. När vi år 1982 fattade beslut i riksdagen om användning av aluminiumburken och ett speciellt retursystem, innefattade det att man år 1985 skulle ha uppnått minst 75 26 återvinning. Det synes tveksamt om den målsättningen nås. Jag undrar: Vilken beredskap har jordbruksdepartementet i det fall återvinningsgraden inte når det man har tänkt sig? En undersökning ger vid handen att handeln gärna kan höja panten. Nu säger jordbruksministern att jordbruksdepartementet inte har någonting med detta att göra, men jag vill i alla fall fråga om jordbruksdepartementet ändå inte har ett intresse av att följa de här frågorna mycket ingående. Vilka kontakter har man i så fall kontinuerligt med jordbruksnämnden -— eller returburksbolaget? Det är en fråga som jag gärna skulle vilja ha svar på.
Herr talman! Jag har i mitt svar redovisat hur frågan skall hanteras. Det är alltså lantbruksnämnden som har att följa utvecklingen. Vi gör det självfallet också från departementets sida med intresse. Men det är pantbolaget som har skyldighet att redovisa vilka åtgärder man avser att vidta för att uppnå det som överenskommelsen innebar.
Herr talman! I sammanhanget kan nämnas att det finns ett villkorslån till bolaget om 50 milj.kr. Även ur den synpunkten tycker jag det kan vara av intresse att jordbruksdepartementet har mycket nära kontakt med både bolaget och jordbruksnämnden för att veta hur det ligger till. Det finns också representanter för handeln som säger att returburken aldrig kommer att uppleva sin tioårsdag. Återtagningsemballage är för orationellt i framtidens detaljhandel, menar många. Har jordbruksministern någon synpunkt på returburkens framtid över huvud taget?

Herr talman! Jag tackar för svaret på den frågan. Den är av rätt stort intresse, för detta får ses som ett experiment när det gäller att ta tillbaka vad man använder. När samhället har stött just den här återtagningsanordningen är det av speciellt intresse att följa upp saken med hänsyn till vad som kan göras i framtiden.

Herr talman! Jag besvarar frågorna från Börje Hörnlund och Hans Dau i ett sammanhang. Jag har med största uppmärksamhet följt händelseutvecklingen beträffande skördesituationen i norra Sverige. Mot bakgrund av vad jag därvid inhämtat har regeringen i dag beslutat att som en omedelbar åtgärd ge statens jordbruksnämnd bemyndigande att besluta om rabatter på fodersäd för att underlätta för jordbrukare med utebliven eller minskad skörd att köpa in fodersäd till sina djur från andra delar av landet. Vidare har regeringen uppdragit åt statistiska centralbyrån att vidta sådana förberedelser att det blir möjligt att före årets utgång utbetala förskott på ersättning från skördeskadeskyddet.

Herr talman! Tack för svaret, jordbruksministern. Skördeskadorna bara i Västerbotten beräknas uppgå till 110 milj.kr. Det är klart att det är väldigt kännbart, speciellt som lönsamheten på senare år har blivit svag för jordbrukarna även vid ett gott skördeår. Man räknar med att spannmålen bara kommer att ge en tredjedel av normal skörd, att även hö och ensilage ger klart sämre resultat än normalt och att potatisen ger 50-60 96 av normal skörd. Därför är det viktigt med klara besked från regering och riksdag, och de här båda beskeden är alltså välkomna. Men det gäller också att ge långsiktiga besked. Det råder inget tvivel om att det regionalpolitiska stödet till jordbruket i Norrland — Norrlandsstödet — måste förbättras och att resurser måste avsättas för norrländsk växtförädling. Och det är bråttom, för regering och riksdag har sagt att det är önskvärt att norrländskt jordbruk skall bibehålla sin nuvarande omfattning. Men med nuvarande prispress minskar antalet jordbrukare i mycket snabb takt och därmed jordbruksproduktionen. Dagens svar är alltså bra, men det måste också komma till svar när det gäller hur saker och ting långsiktigt skall ordnas upp. Emellertid är det en bit som fattas i svaret. Det är ett stort antal mycket skuldsatta jordbrukare som far speciellt illa nu. De har inte fått något besked.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

Det är känt sedan tidigt på hösten eller redan från sensommaren att det finns stora problem, och jag tycker att jordbruksministern — framför allt när han besökte Västerbotten — borde ha insett att här behövdes snabba åtgärder. Med en viss överdrift kan man säga att detta nästan är att komma med gräset när kon är död. Det har vidtagits ganska omfattande panikåtgärder med utslaktningar som följd. Som Börje Hörnlund säger går jordbruket i Norrland snabbt mot en minskning av antalet brukningsenheter, och det kommer att medföra stora problem även för förädlingsindustrin. Dessutom tror jag inte att de här åtgärderna är tillräckliga vare sig korteller långsiktigt. De ytterligare åtgärder som behövs för att klara den svåra situationen borde komma mycket snabbare än vad vi hitintills har sett.
Herr talman! Jag vill påpeka att de frågor som har ställts till mig gällde skördeskadesituationen, och dem har jag svarat på. När jag haft resonemang med jordbrukarnas LRF-avdelningar från Norrbotten och Västerbotten har de haft full förståelse för att vi måste kunna överblicka läget på skördeskadesidan innan vi kunde gå till aktion. Det har vi gjort i den ordning vi var överens om. Jag har dessutom tillsatt en arbetsgrupp — för att, trots att jag inte har fått frågan, ge besked inför de andra diskussioner som skall föras — som har att samordna övriga insatser som riksdagen redan har uttalat sig för, bl.a. de 40 milj.kr. som gäller de mest strandsatta jordbrukarna och andra åtgärder som kan förekomma i bilden. Där kommer besked att kunna lämnas när lantbruksstyrelsen haft tillfälle att pröva de ansökningar som föreligger i sammanhanget.
Herr talman! Jag menade i min propå att vad som har gått för sakta är just det som gäller den akuta situationen. Den kände vi ju till redan i slutet av augusti, och jag vet att jordbruksministern då var uppe bl.a. i Västerbotten. Sedan är det tacknämligt att man har satt till en arbetsgrupp som skall se ytterligare på den svåra situationen på jordbrukets område i Västerbotten. Vi får hoppas att även de åtgärderna sker snabbt, för detta är ett mycket akut problem.

Herr talman! Kenth Skårvik har frågat mig vilka initiativ jag avser ta med anledning av rapporter om miljöförstöring i Kattegatt och Nordsjön. Vad som händer med miljön i våra havsområden är av stor betydelse. Regeringen följer därför utvecklingen med uppmärksamhet. Utvecklingen är dock inte entydig. Algblomningar och försämrade syreförhållanden pekar i negativ riktning, medan minskad halt av DDT och PCB pekar i positiv. I Sverige har vidtagits en rad åtgärder för att minska föroreningen av våra vattenområden. Låt mig t.ex. erinra om utbyggnaden av de kommunala avloppsreningsverken, minskningar av industrins utsläpp och åtgärder mot växtnäringsläckage från jordbruket, bl.a. genom nyligen genomförda skärpningar i miljöskyddslagen. Vad som sker i andra länder är också av stor betydelse. Den svenska regeringen har därför sedan många år tillbaka verkat inom de olika internationella organ som arbetar med skydd av Nordsjöns miljö. Jag syftar främst på konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning, den s.k. Oslokonventionen, och konventionen om förhindrande av havsförorening från landbaserade källor, den s.k. Pariskonventionen. Sverige har arbetat aktivt inom ramen för dessa konventioner i syfte att successivt införa allt strängare regler. Regeringen avser att med all kraft fortsätta detta arbete på såväl nationell som internationell nivå.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, som trots allt var en bekräftelse på att det arbetas ganska hårt i denna fråga. Sedan en tid tillbaka har det med jämna mellanrum talats om vattnen längs våra kuster. Faran är stor att dessa vatten inom en relativt kort tid kommer att vara döda hav. Min fråga gällde speciellt de västliga haven, men jag förstår att samma öde kan drabba de östliga haven, vilket inte gör situationen bättre. Vi är på väg mot en katastrof om inget görs. Jag har haft flera samtal med forskare från Kristineberg, havsfiskelaboratoriet i Lysekil, samt Tjärnö i Strömstad. De konstaterar att rapporterna är sanningsenliga, även om oron är av olika allvarlighetsgrad. Anklagelser från olika håll har också riktats mot politikerna, som inget gör och inte vågar ta några initiativ till åtgärder. Senast skedde det vid en fiskemässa på Öckerö. Forskarna lägger en hel del av skulden på gödslingen, som de ser som ett växande hot när det gäller miljöförstöring av haven. Det talas om utsläpp av gifter och tungmetaller, men den allt starkare gödslingen blir ett ännu värre hot. Det gäller inte bara Sverige, utan även andra länder. Herr talman! Jag vill därför fråga jordbruksministern: Förs det i dag förhandlingar som är meningsfulla vad gäller just dessa problem? Görs inget snarast, kommer våra hav i både öster och väster att vara döda hav och stinkande dypölar. Forskarna säger att de vet hur haven skall räddas, bara vi har möjlighet att ta initiativ till åtgärder. Det blir stora problem ur både ekonomisk och politisk synvinkel strandstaterna emellan. Ser jordbruksministern något positivt resultat av de insatser som hittills har gjorts? Om så inte är fallet måste vi satsa mer i form av ytterligare forskning. Har vi möjligheter till det, jordbruksministern?
Herr talman! Detta arbete fortgår kontinuerligt. 1984 deltog jag i en ministerkonferens om Nordsjöns miljö anordnad av Förbundsrepubliken Tyskland. Vid den konferensen lades grunden till en intensifiering av det arbete som nu pågår för att skydda Nordsjöns miljö. Under 1987 kommer en ny ministerkonferens om Nordsjöns miljö att anordnas, denna gång i Storbritannien. Sverige kommer fortlöpande att vara aktivt för att främja alla ansträngningar som kan göras för att motverka de svåra risker som vi här står inför.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för det senaste svaret. Jag hoppas att vi här i landet gemensamt, över alla partigränser, kan arbeta med dessa frågor. Det är många människor i vårt land som är mycket oroliga för det som händer. Det tragiska är att vi som sagt inte är ensamma och därför inte kan ta initiativ i obegränsad utsträckning. Jag tror, och litar på, att jordbruksministern kommer att föra förhandlingarna på ett positivt sätt, så att vi även i fortsättningen kan använda våra hav så som vi vill.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

Herr talman! Låt mig först något kommentera det förhållandet att vi i går fick en regeringsombildning. Jag tycker att det var bra att den kom före den här debatten. Vi har velat tolka de förändringar som gjorts så, att man från regeringens sida har ett intresse av att gräva ned en stridsyxa på det utrikespolitiska området. Jag har självfallet inga ambitioner att göra några kommentarer om de olika berörda personerna. Vi skall för Sveriges skull önska dem lycka till i deras nya uppgifter. Framför allt hoppas jag att vi på det utrikespolitiska området skall kunna få litet mera av lugn än vad som varit fallet under den förra valperioden. Herr talman! Redan i januari lade den socialdemokratiska regeringen fast kursen för valrörelsen: Sverige är på rätt väg — Sverige gör ånyo rätt för sig. Man sade ingenting om orosmoln eller problem. Och några besked ville man inte heller ge. Om någon antydde att allt inte var så bra, mötte man det med indignation. Bankerna skulle akta sig, sade finansministern, om de publicerade bedömningar som strider mot bilden av att vi lever i den bästa av världar. Men nu är valet över, utanför faller höstlöven, och de ekonomiska bedömningarna är ganska klara: den svenska ekonomin tappar farten. Konjunkturinstitutet, Industriförbundet och bankerna talar om en markant inbromsning av tillväxten i Sverige. Investeringarna faller samtidigt, och även den öppna arbetslösheten ökar nu. Den tillväxt vi haft, som varit exportledd, tycks vara slut. Efterfrågeökningen — särskilt i Amerika — avtar. Och efterfrågan här hemma har tillåtits växa väl snabbt. Arbetskraftskostnaderna stiger snabbare hos oss än i omvärlden, och så fortsätter vi att tappa marknadsandelar. Efter de första åtta månaderna är underskottet i bytesbalansen nästan 15 miljarder kronor. Räntenivån här hemma ligger 7 resp. 10 procentenheter högre än i USA och Västtyskland. Konjunkturinstitutet — jag betonar det — förväntar att vi nästa år får den lägsta tillväxten bland industriländerna, och vi har redan den näst högsta inflationen bland de länderna. Det här är knappast ”rätt väg”, men det är verkligheten. Lägger vi inte om kursen finns det risk — jag säger inte att det blir på detta sätt, men jag säger att det finns en risk — att vi 1988, när vi går till val igen, har lägre produktion än i dag, kraftigt ökad arbetslöshet och ett stort bytesbalansunderskott. Socialdemokraterna begärde mandat för vad de hade gjort - inte för vad de skulle göra. Det blev därigenom ett försvagat mandat — tre år till i Rosenbad — men osäkerheten om vad de tre åren skall användas till är stor. Efter tre års högkonjunktur har den socialistiska sidans majoritet minskat från 23 till 7 mandat. Socialdemokraterna har själva tappat 7 mandat, och Olof Palme talar om en ”stor seger”. Jag vill inte vara småsint, utan jag tillönskar statsministern en minst lika stor seger 1988. Herr talman! Vi moderater valde en annan väg i denna valrörelse. Vi sade att vårt budskap gällde inte bara söndagen den 15 utan också måndagen den 16 september. Vi sade att det krävs stora besparingar för att finansiera de skattesänkningar som vi anser nödvändiga och samtidigt sänka budgetunderskottet. Vi insåg nog att ett kärvt budskap inte friar till publiken. I stort sett varje statsutgift har ju goda syften och behjärtansvärda motiv. Och alla skall veta att varenda utgift har sina tillskyndare och intresseorganisationer som både kraftfullt och vältaligt slåss mot förändringar. Men det finns ingen organisa tion för framtida jobb, och det finns ingen organisation för kommande generationer. Precis som vi sökte socialdemokraterna väljarnas mandat för att ta ansvar för vår ekonomiska obalans. Vi moderater trodde att detta och ett ansvar för det politiska klimatet skulle borga för besked om den egna politiken och en konstruktiv debatt om olika förslag att komma till rätta med problemen. Vi hade fel på bägge punkterna. I tal efter tal, i annons efter annons, sökte socialdemokraterna ta heder och ära av oss, vår politik och våra syften. Man inte bara ifrågasatte utan förnekade direkt att vårt parti skulle ha en ärlig vilja att göra det bättre för Sveriges folk. Det blir lätt överord i en valrörelse, och inte heller vi moderater var utan skuld — det skall villigt erkännas. Men jag sade själv i många tal att jag aldrig ifrågasatt socialdemokraternas ärliga vilja och goda uppsåt, även om vi starkt angriper era medel. Men socialdemokratin och inte minst fackföreningspressen bedrev en direkt förtalskampanj mot oss moderater. Bottenrekordet slog tidningen Sjömannen, med en teckning där jag från en stridsvagn gör Hitlerhälsning för en med hakkorsberlock försedd Margaret Thatcher. Hur djup, herr talman, är för resten den historiska okunnigheten när LO-förbund framställer brittiska konservativa premiärministrar som nazister? Till sådana perfiditeter förföll inte det socialdemokratiska partiet, men jag undrar vilka syften man ville uppnå, när partisekreteraren i Örnsköldsvik beskrev hur soppköerna skulle ringla över torget om vi moderater fick råda. Herr talman! Statsministerns efter valet utsträckta hand kommer från vårt parti att bemötas också med hänsyn till socialdemokraternas uppträdande före valet. Vi har dessutom en ny parlamentarisk situation. Det socialistiska blockets ställning har försvagats. Regeringspartiet får välja om det trots detta vill vrida politiken ytterligare åt vänster med kommunisterna eller söka kontakt med den halva av Sveriges folk som röstade borgerligt. Jag föreställer mig att socialdemokraterna kommer att söka stöd från både den ene och den andra. Som valrörelsen gestaltade sig är det väl knappast vi moderater som skall emotse något socialdemokratiskt frieri. Och klokt är nog det, för det är inte bara en fråga om hur vår riksdagsgrupp ser det. Nej, jag kan försäkra kammaren att det runt om i Sverige sitter hundratusentals moderater som är djupt och uppriktigt förolämpade av det sätt på vilket regeringspartiet och LO ifrågasatt deras heder och goda uppsåt. Vi har inte känt igen oss i de socialdemokratiska nidskildringarna, och de har knappast lagt någon god grund för samarbete. Våra krav kan nog inte heller tillgodoses. Vi begär nämligen en klar markering från regeringen att den är beredd att föra en politik som kan godkännas av en bred majoritet. Vill socialdemokraterna ha vårt stöd för exempelvis besparingar, förutsätter det dessutom att medlen används för att sänka endera budgetunderskottet eller skattetrycket. Men räkna inte med vår hjälp för att finansiera nya socialdemokratiska utgifter. De bägge andra borgerliga partierna avgör naturligtvis själva om de är beredda att samarbeta på andra villkor. Men vi, herr talman, är det inte. Socialdemokraterna har förvandlats till ett parti som till varje pris vill slå — Prot. 1985/86:9 vakt om sin makt och det bestående. Varje ny idé möts med skräckskildring 15 oktober 1985 ar. Varje förändring beskrivs som ett hot. Varje tal om framtiden besvaras med tal om historien. Det är inte otroligt att denna strategi räddade röster åt socialdemokraterna. Men priset blev en begränsning av mandatet. Krismedvetandet har raserats. Sveriges folk — åtminstone de människor som gav socialdemokraterna sitt stöd — väntar nu på sötebrödsdagarna. Allt är ju väl, inflationen bara minskar, jobben blir allt fler, reallönerna kommer att öka osv. Redan några veckor efter valet visades hur vingklippt mandatet blev, när riksbankschefen talade klarspråk om vad som krävs. Därmed gav han —- om än kanske omedvetet — oss moderater rätt i vår kritik och det kärva budskap som vi predikat under mer än ett årtionde. Även om nu finansministern skulle inse vad som krävs, har han inte mandat att föreslå vad som behöver göras. Socialdemokraterna förlorade röster i årets val, trots de uteblivna beskeden och trots tre års högkonjunktur. Men vi moderater förlorade också röster, och vi nådde inte dit vi strävade. Attinte erkänna det vore rent löjligt. Det är kanske naturligt att många föredrog en verklighetsbeskrivning i pastell och rosenrött framför den kärva sanningen, men vi moderater är naturligtvis besvikna. Framför allt är vi besvikna över att vi inte fick den borgerliga majoritet Sverige så väl behöver. Även om det finns viktiga skillnader mellan de borgerliga partierna, är det som förenar mycket viktigare än det som skiljer. Vi anser att borgerliga partier därför har ett gemensamt ansvar mot alla dem som röstar borgerligt att sätta målet en borgerlig majoritet framför det egna partiets vinster. Det var av detta skäl som vi moderater under hela valrörelsen konsekvent undvek att angripa de båda andra borgerliga partierna eller deras företrädare. Det var också därför som jag undvek att svara på den ofta fräna kritik vi moderater utsattes för av andra borgerliga politiker. Jag har fått en del intern kritik för det — att jag var för flat och inte bet ifrån mig. Vi ansåg det dock viktigare att föra kampen mot socialdemokraterna. Skall man döma av valresultatet tycks mina kritiker ha haft rätt. Vi moderater kommer därför i framtiden att besvara kritik från andra borgerliga partier med all den kraft och all den skärpa vi kan uppbringa. Men vi kommer inte att själva angripa folkpartiet eller centern. Blir det borgerliga trätor, får skulden sökas hos den eller dem som angriper oss. Det kommer nog aldrig att gå att få klarhet om i vilken utsträckning det borgerliga kiv som förekom undergrävde förtroendet för vår förmåga att regera samman och minskade vårt gemensamma röstunderlag. Men vi vann inte majoriteten, och därmed förlorade vi tre viktiga år. För en socialdemokratisk regering innebär enligt vår uppfattning tre år till med löntagarfonder, ständiga skattehöjningar, nya regleringar, kontroller och socialisering. Bankinspektionens förslag om bankernas ägande är ett tecken på hur snabbt ambitionerna växer hos regleringsivrarna. Och den nya planoch bygglagen är inte precis ett frihetens dokument. Vi moderater är naturligtvis besvikna över vårt partis förluster. Vi har haft 13 fyra framgångsval i följd, mer än något annat parti har haft tidigare. Dessa framgångar har givit vårt budskap styrka, och ett inflytande över debatten och andra partiers ställningstaganden. Vi hade väntat en ny framgång, men det blev en förlust, om än måttlig. Måhända tog vi framgången för given. Kanske var vi inte tillräckligt förutseende när vi lade fram våra förslag. Kanske garderade vi oss inte tillräckligt mot socialdemokraternas misstolkningar. Ja, herr talman, kanske uppfattades vi rent av av en del som litet för självsäkra och i behov av en påminnelse om att inga träd växer upp i himlen. Vi har fått den påminnelsen, och vi skall i all ödmjukhet analysera orsakerna och sedan med kraft komma tillbaka. Och huvudlinjerna i vår politik ligger fast. De 1,2 miljoner väljare som gav vårt parti sitt förtroende kommer inte att behöva hänvisa till brasklappar och förändrade omständigheter. Vi har samma budskap i valrörelsen som mellan valen. Våra väljare kommer framför allt att känna igen sig när den bistra ekonomiska verkligheten avslöjas i den kommande lågkonjunkturen. Valresultatet var bara några veckor gammalt när TCO-ordföranden Björn Rosengren talade om vikten av en rejäl skattereform och sänkta marginalskatter. Några dagar tidigare skrev Roland Spånt i TCO och Per-Olof Edin i LO i en gemensam artikel: ”För den svenska fackföreningsrörelsen är det ett självklart mål att varje löntagare skall kunna leva på sin lön.” ”Man skall kunna leva på sin lön.” Detta moderata budskap ägnade socialdemokraterna — med benäget bistånd från just LO — annonsmiljoner åt att bekämpa. Några veckor tidigare, före valet. Men, herr talman, nu är valet över, och den första prövostenen blir avtalsrörelsen. I sin regeringsförklaring sade Olof Palme något som jag tycker var mycket klokt: ”Framöver får kostnader och priser i Sverige inte stiga snabbare än i de länder som har störst betydelse för vår utrikeshandel.” Problemet är bara att detta kanske inte är så lätt att uppnå. Lönekostnaderna inom industrin har av konjunkturinstitutet beräknats stiga med 8,3 26 i år. Det kanske kan bli någon tiondel lägre — låt oss hoppas det. I vår omvärld stiger de dock med drygt 5 96, inte mer. Inflationen, som här hemma är 7 90, är i våra viktigaste konkurrentländer lägre. I Norden ligger den runt 5 96, och i England litet över 6 70. Men i USA är den inte mer än 3,4 70, och i Västtyskland så låg som strax över 2 9o. Marginalskatten vid en inkomst på 100 000 kr. är i de andra länderna också lägre än i Sverige —-i USA ca 30 70, i Storbritannien 40 96, i Norge 42 Io och i Finland 48 90. Västtyskland har lika hög marginalskatt som Sverige — ungefär 50 20 — men har redan beslutat att sänka den dels 1986, dels 1988. Samma förhållande gäller för Danmark. De högsta marginalskatterna är i dessa våra konkurrentländer mellan 50 och 60 96, i Sverige 80 96. Marginalskatterna är naturligtvis inte enda skälet till vårt höga prisoch kostnadsläge. Men ju högre marginalskatter, desto högre nominella löneökningar behövs för att ge en viss löneökning efter skatt. Det är ofrånkomligt. Det finns enligt vår uppfattning två möjligheter att nå det mål som statsministern satt upp. Jag vill betona att det är angeläget att nå det. Den ena möjligheten är den politik vi moderater förordar, nämligen att spara i stat och kommun i syfte att pressa ned budgetunderskottet och inflationen, kombinerat med marginalskattesänkningar för i princip alla heltidsarbetande. Till detta måste också komma ett fast uppträdande som arbetsgivare och en markering att ”ingen regering kan garantera sysselsättningen oberoende av hur parterna på arbetsmarknaden beter sig”, för att nu ordagrant citera finansministern. Detta är som sagt den ena möjligheten. Den andra möjligheten är en statlig inkomstpolitik eller, för att uttrycka sig helt öppet, ett politiskt diktat om reallönesänkningar. Vår väg har regeringen avvisat av politiska skäl med all tänkbar kraft i hela valrörelsen. För den andra vägen saknas majoritet i Sveriges riksdag. Därför, herr statsminister, är jag ledsen att säga att resultatet torde bli det vanliga. Efter diverse turer, strandningar, varsel och kanske någon öppen konflikt hamnar lönekostnadsökningarna i Sverige på ungefär samma nivå som i år. Det innebär sannolikt nästan dubbelt så mycket ”som i de länder som har störst betydelse för vår utrikeshandel”. Vad blir då den oundvikliga följden? Ja, vi känner igen den: minskade marknadsandelar, försämrad bytesbalans, ökat budgetunderskott, ökad arbetslöshet med omedelbara krav på offentliga insatser för att häva arbetslösheten, som i sin tur leder till en ännu större offentlig sektor, ännu större budgetunderskott osv. Så har regeringen bäddat, och som man bäddar får man ligga, sägs det. Herr talman! Att nå lägre lönekostnadsökningar är en viktig orsak till att vi moderater så hårt driver kravet på marginalskattesänkning. Men skall vi någonsin bringa reda i Sveriges ekonomi måste vi sänka skattetrycket; det är vår övertygelse. Skatter är först och främst en frihetsfråga. Ju mer vi betalar i skatt, desto mindre kan vi själva disponera. Ingen annan förändring ger så goda resultat som att sänka marginalskatten. Det stimulerar arbete, investeringar och risktagande. Det påverkar kalkylerna för den som tänker anlita en hantverkare, ta ett extrajobb eller starta ett eget företag. ”Svartjobb” påstås enligt opinionsundersökningar alltmer acceptabelt i Sverige. Och skatterna frestar på vår hederlighet och vår ärlighet. De påverkar hela samhällsekonomin, ja hela klimatet. Skattereglerna är nu så många och så svåra och krångliga att inte ens statsministern och finansministern kan deklarera rätt. En justitieminister deklarerade visserligen rätt men tvingades avgå på grund av det klimat som socialdemokraterna skapat, ett klimat som också orsakade så stort rabalder för statsministern själv. Sverige har den fria världens högsta marginalskatter. Vi har inte råd med det skattetrucket. I förlängningen hotar det vår välfärd. Men regeringen går sin egen väg. Den avskaffar inflationsskyddet och ökar marginalskatten nästa år med över 3 miljarder kronor. Det betyder att mer än en miljon svenskar nästa år kommer att ha marginalskatter på över 50 90. Det är det första vallöftet som faller. Tar man hänsyn till marginaleffekterna kommer mer än två tredjedelar av alla barnfamiljer att få behålla mindre än hälften av en inkomstökning. Så hårt slår marginaleffekterna. En marginal skattereform är en frihetsreform och en social reform som ger fler familjer möjlighet att stå på egna ben. Starka och självständiga familjer är vårt första och viktigaste sociala skyddsnät. Det är starka familjer som har förutsättningar att ge barnen en bra och trygg uppväxt. Men det är också dessa familjer som bäst kan känna ansvar för grannar, arbetskamrater och andra medmänniskor som råkar i svårigheter. Det är visserligen sant att stat och kommun har det yttersta och självklara ansvaret för att hjälpa dem som hjälp behöver. Men detta faktum undanskymmer aldrig hur viktigt det är för den som råkar illa ut att få medkänsla, förståelse och hjälp också från andra än stat och kommun. Vanliga löntagare skall kunna leva på sin lön, när skatten är betald. Det är inte likgiltigt om vi får vår försörjning genom bidrag eller genom eget arbete. Att klara sig på sin lön ger oberoende och självrespekt. Det är därför som vi också har föreslagit grundavdrag för barn. Ingen skall behöva betala så hög skatt att han eller hon blir beroende av bidrag för sin försörjning. Men det här handlar inte bara om materiella frågor. Det är också en fråga om att visa förtroende för människor och familjer, att lita på deras förmåga att ta ansvar och visa hänsyn och ge dem chansen till bägge delarna. Kravet som vi har ställt på valfrihet i barnomsorg, vård, utbildning och sjukvård är för oss mer än en servicefråga, det är en fråga om ideologisk övertygelse att ingen bättre kan avgöra sina barns bästa än föräldrarna. Kunskap i skolan och betyg i flera årskurser är för oss något mer än att bara möta framtidens krav på goda kunskaper för vår ungdom. Det är också vår övertygelse att människor vill se resultat av sitt arbete, ta ansvar och känna krav. Allt detta handlar om mycket djupare värden än den politiska vardagsdebatten om kronor och ören. Vi är övertygade om att det finns en majoritet hos Sveriges folk för mångt och mycket av det vi förfäktar. Människor tycker att det skall vara möjligt att leva på sin lön och att själva bestämma om barntillsyn och partitillhörighet. Frågan om kollektivanslutningen kan också avgöras under denna riksdagsperiod. Om kommunisterna som tidigare lägger ner sina röster försvinner kollektivanslutningen ut i skuggornas korridor. Vi, herr talman, kommer aldrig att ge upp vår kamp för att människor — oberoende av inkomst och kontakter — skall kunna välja på viktiga områden. Det är inte en fråga om att gagna de rika. Tvärtom är det en fråga om att just människor med små resurser skall ges möjligheter som i dag är förbehållna just dem som är rika eller har kontakter. En fri radio och TV gagnar alla. Möjligheten att välja doktor gagnar just den som saknar kontakter. Rätten till betyg och krav i skolan hjälper den som kommer från hem utan studievana. Möjligheten att själv välja var man vill bo hjälper den som i dag inte har råd att köpa bostadsrätt eller småhus. Det är de anställda i stat och kommun som har mest att vinna på en politik som ger dem medinflytande och möjlighet att starta eget eller byta arbetsgivare. Vi moderater har nu tre år på oss för att driva opinion och nå resultat i dessa viktiga frågor. Med ansvar och öppenhet, men, herr talman, också med moderation, skall vi ta oss an den uppgiften.